Herr talman! Ewa Hedkvist Petersen säger att vi moderater mäler ut oss från majoriteten. Ja, verkligen! Hur länge skall egentligen betygen utredas, och hur många gånger skall betygen utredas, innan man blir nöjd? Först skall här vara en expertgrupp — som dessutom skall utreda betygens betydelse, som om inte detta stod ganska klart — och sedan skall det vara en parlamentarisk beredning. Kan Ewa Hedkvist Petersen tala om för mig hur länge detta utredande egentligen skall pågå? Varför inte ta och lyssna på föräldrarna i vårt land? Varför inte ta och lyssna på Hem och Skola, som har haft ett rådslag om betygen där 848 före ningar har besvarat frågorna i rådslaget och mer än 100 000 föräldrar står bakom svaren? Och de föräldrar som har deltagit i betygsrådslaget uttalar sig för betyg i grundskolan. De är kritiska till det nuvarande relativa betygssystemet och förordar en kursoch målrelaterad variant, de förordar betyg tidigare och de förordar att antalet betygssteg skall vara åtminstone fem. Det finns en omfattande redogörelse för deras betygsrådslag. Jag skulle tro att de är både kompetenta och intresserade av sina barn som individer. Jag skulle tycka att det vore värdefullt om socialdemokraterna också tog och lyssnade litet till föräldraopinionen i Hem och Skola. Ewa Hedkvist Petersen vill egentligen inte diskutera detta med tidigare skolstart, utan erinrar om att förskolan gör ett bra arbete. Ja, visst gör förskolan ett jättebra arbete, men förskolan skulle kunna göra ett ännu bättre arbete, och likaså lågstadiet, om vi fick en skolförberedande förskola som har skolan som huvudman, så att man fick en tätare samhörighet mellan förskola och skola, om man fick en sänkt skolstartsålder och åldersblandade grupper och en större möjlighet att hjälpa varje barn individuellt. Om det är någonting som är viktigt för barns fortsatta skolgång och fortsatta liv och utveckling, så är det att man får en så bra grund som tänkas kan. Även om förskolan gör ett bra arbete i dag, så kunde den göra ett ännu bättre arbete om man fick en sänkt skolstartsålder.
Herr talman! Sverige är ju nästan det enda land i världen där barn börjar skolan så sent som vid sju års ålder. Ewa Hedkvist Petersen säger att svenska barn gör mycket bra resultat i internationella jämförelser, men så bra är inte resultaten att detta kan tas som bevis för att det skulle vara bättre att börja skolan vid sju års ålder än tidigare. Tvärtom är det ju så, att om man beaktar de stora resurser som vi satsar på skolan här i Sverige jämfört med många andra länder, så finner man att svenska barn inte klarar sig så särskilt bra i de där internationella jämförelserna. Många sexåringar är nyfikna och har stor lust att börja i ”riktiga skolan”. Det är något av slöseri med deras ambitioner och vilja att de inte får tillfälle att gå i en något mera organiserad undervisning. Självfallet skall man också individualisera skolstarten, på det sättet att de elever för vilka det inte är lämpligt att de börjar vid sex års ålder får vänta, men som huvudprincip tror jag ändå att det vore mycket bra om skolan började vid sex års ålder. När det gäller Bräcke Östergård säger Ewa Hedkvist Petersen att det pågår en försöksverksamhet. Det är riktigt, men saken är ju den att denna försöksverksamhets finansiering inte är löst. Vi vet inte hur det kommer att gå. Det var mot den bakgrunden vi i en reservation vid detta betänkande har föreslagit att riksdagen skall uppdra åt regeringen att verka för att statsmakterna erbjuder sig att på något sätt medverka i finansieringen av försöksverksamheten. Det skulle vara mycket, mycket tragiskt om denna mycket värdefulla försöksverksamhet inte kunde fullföljas.
Herr talman! Nej, Ann-Cathrine Haglund, jag kan tyvärr inte säga hur lång tid den här expertgruppen kommer att arbeta och hur lång tid den parla mentariska beredningen tar. Det hänger mycket på de politiska partierna hur snabbt frågan sedan kan komma fram hit till kammaren igen för beslut. Där måste också moderaterna medverka. Även om moderaterna i dag säger att de har ett färdigt system, så kommer de ju att tvingas delta i debatten så småningom, och kanske också anpassa sig efter de resultat som expertgruppen har kommit fram till. Jag hoppas ju att moderaterna, precis som alla andra, försöker vara realistiska och anpassa de politiska besluten efter verkligheten. Det är riktigt att Hem och Skola har gjort en undersökning bland föräldrarna och att föräldrar är kompetenta att säga vad de tycker och tänker om betyg. Det är elever också, och det är även lärare. Det tycker jag att alla i samhället är kompetenta att göra. Men det har också visat sig att det är väldigt svårt att hitta alternativ till det nuvarande betygssystemet som går att sätta i sjön på en gång. Det har inte heller Hem och Skola kunnat visa på. Man har sagt att man vill gå åt ett visst håll, men man har inte sagt exakt hur det skall se ut. Skall vi besluta detta, så måste vi veta hur det skall se ut om vi skall ha ett nytt betygssystem, och det måste fungera. Inte heller jag kan faktiskt påstå att det finns några bevis för att en tidigare skolstart skulle ge mycket bättre resultat i skolan. Det tror jag inte Lars Leijonborg heller kan bevisa — det här är antaganden. Vad jag vill peka på är att förskolan gör ett mycket bra arbete, även ett skolförberedande arbete. För de barn som är på daghem pågår detta skolförberedande arbete under många fler år än just året innan skolan börjar. Det pågår också mycket samarbete mellan skola och förskola för att underlätta för barnen. Jag är ganska säker på att vi skulle få en del övergångsproblem även om vi sänkte skolstarten till 6 år, för då fick vi ju motsvarande problem mellan femoch sexåringarna. Vad jag tycker vi skall göra är att fortsätta att stimulera det fina arbete som pågår i förskolan och till ett så bra samarbete som möjligt mellan de institutioner där barnen finns, förskola och skola. Jag tror att bägge formerna har mycket att lära av varandra. Mina erfarenheter är att det sker ett mycket bra arbete. Vi ser faktiskt detta i resultaten. Jag tror inte att Lars Leijonborg kan förneka de resultat som SÖ har visat.
Herr talman! Det är väl få frågor som har varit så utredda som betygsfrågan — betänkandet räknar upp en lång rad utredningar. Vad är det då som säger att just den här omgången skall bli så lyckad? Jag kan inte undgå misstanken att vad man försöker göra är att gömma betygsfrågan i utredningar. Man försöker gömma undan den för att slippa ta debatter och slippa visa upp att man egentligen är ganska kunskapsfientlig och att det är därför man inte vill ha betyg. Man vill inte stå till svars i denna fråga. När det gäller den tidigare skolstarten upprepar jag vad jag sade förut: Visst gör förskolan ett bra arbete, och alla som arbetar där gör så gott de kan för att ge barn en god förskoletid. Likadant är det på lågstadiet. Men vi vet att många barn får skolproblem, och ofta beror det på att man inte har fått tillräcklig tid och inte kunnat öva färdigt innan man går till nästa moment. Därför tycker vi moderater att det är nödvändigt att först och främst pröva att få en sammanhållning, så att den skolförberedande delen av förskolan är under skolan, så att vi inte får det här brottet mellan sexåringar och sjuåringar — eller mellan femåringar och sexåringar — en skolförberedande förskola som har skolan som huvudman. Vi vill också att man börjar tidigare och får en mer individuell undervisning och har åldersblandade grupper och att varje barn får gå framåt i egen takt och får tillräckligt mycket tid att öva — kanske t.o.m. tillbringa fyra år på lågstadiet i stället för tre. Det är så oerhört viktigt för att få en bra skolgång senare att barnen får en god grund och har övat vidare innan man går vidare till nästa moment. Detta möjliggör man mycket bättre om man låter barn börja ett år tidigare och får en förskola som har skolan som huvudman.
Herr talman! Jag tycker att Ewa Hedkvist Petersen skönmålar ganska mycket. För det första fungerar inte alls samverkan mellan daghem och skola så bra som den borde göra. Där är vi bara i början av en utveckling som måste gå mycket längre. För det andra är det stora problem i grundskolan. Den uppnår inte de resultat som samhället önskar och ger inte den allmänna medborgarbildning som är grundskolans syfte. Det är i själva verket en av förklaringarna till, när vi nu skall reformera gymnasieskolan, att många kräver förlängningar av undervisningen på olika linjer och fler allmänna ämnen. Grundskolan klarar helt enkelt inte sin uppgift. Jag har visserligen inga statistiska bevis; det ger jag gärna Ewa Hedkvist Petersen rätt i. Men det ligger ändå en viss logik och rimlighet i folkpartiets linje, som innebär att grundskolan förlängs genom ytterligare ett år i botten. Det kommer nämligen att öka grundskolans möjligheter att ge eleverna de kunskaper och färdigheter som de skall ha. För det tredje skall vi komma ihåg att situationen på daghemsområdet är krisartad så till vida att vi kan inte ge daghemsplats åt alla som vill ha det. Dessa tre problem skulle enligt min mening minskas genom en förändring som innebar att skolan övertog ansvaret för sexåringarna. De skall inte följa samma läroplan som den som tillämpas för sjuåringarna i första klass. Men det skall ändå vara en läroplan som skolan har huvudansvaret för.

Herr talman! Jag blev konfunderad när jag hörde Ann-Cathrine Haglund säga att vi i utskottsmajoriteten försöker gömma betygsfrågan i en utredning. Ann-Cathrine Haglund må betänka att alla partier utom moderaterna står bakom förslaget i utskottsbetänkandet. Det är litet väl magstarkt att anklaga alla övriga partier för att försöka gömma betygsfrågan i en utredning. Vi försöker tvärtom få i gång debatten på nytt för att komma någon vart och bryta dödläget. Det tycker jag faktiskt är berömvärt. Moderaterna borde kosta på sig att säga något positivt om detta. Jag upprepar att min uppfattning är att moderaterna nog också tvingas in i den här debatten med övriga partier med det verklighetsunderlag som vi får fram från dagens skola och från den skola vi kommer att ha något eller några år framöver, beroende på hur länge expertgruppen arbetar. Det är inte heller så dumt att få kunskap om betygssystemet innan beslut fattas. Det tycker jag att vi politiker skall kunna tillstå. Vi i utskottsmajoriteten är definitivt inte kunskapsfientligt inställda. När Ann-Cathrine Haglund säger det anklagar hon faktiskt alla övriga partier i utskottet. Även det tycker jag är magstarkt. Så till frågan om en tidigare skolstart. Det är klart att det finns problem, Lars Leijonborg. Men låt oss komma ihåg på tal om daghemsbristen att vi faktiskt ger alla sexåringar förskola. Det har de haft i många år. Jag tror att det har varit bra för lågstadiet att kunna ta till sig de kunskaper som ingår i förskolans pedagogik. Jag vet att många lågoch mellanstadielärare använder sig av den pedagogiken. Vi ser nu hur stadierna, för att använda det uttrycket — sammansmälter mer och mer. Problem finns, och dem skall vi inte gömma, men vi skall också se till fördelarna. Jag tycker inte att vi skall bygga upp barriärer mellan förskola och skola, vilket somliga försöker göra. Låt mig till sist säga att kunskap skall vara glädje. Vi skall inte skaffa oss kunskaper bara för att få betyg.

Herr talman! När jag har lyssnat på den här debatten har jag inte kunnat underlåta att konstatera att jag ibland frestas att tro — i varje fall av en del av inläggen — att vi vad gäller skolan lever om inte i den allra bästa av världar så dock i en värld som ligger nästintill. Ändå vet vi att så förvisso inte är fallet. Okej, det finns naturligtvis sådant som är bra i den svenska skolan; det skall inte förnekas. Men det finns definitivt också mycket som vi skulle vilja ha annorlunda. Mitt inlägg här är närmast föranlett av att jag inte hörde Ann-Cathrine Haglund yrka bifall till reservation 2 i utbildningsutskottets betänkande 4. Därför får jag göra det själv. Låt mig i detta sammanhang gärna erinra om vad en av våra främsta samhällsanalytiker, Tage Lindbom, har sagt om den svenska skolan. Han bör kanske först presenteras för de yngre i kammaren. Han var en gång i tiden chef för arbetarrörelsens arkiv och en glödande socialist. Men när han på allvar började sätta sig in i problematiken, höll jag på att säga, kom han som så många andra till den klarheten att det här med socialism kanske inte var den lyckligaste av lösningar. I en av sina böcker som heter ”Omprövning”och som kom ut 1983 skriver han följande: ”Skolreformen har misslyckats med att bli den gjutform vari de unga skulle läggas för att definitivt formas till de ”nya” människor som skulle befolka den nya och bättre samhällsordning socialismen skulle bli. Den auktoritetsfria ordningen, det katederfria undervisningssystemet har ej frambragt de fria och starka och harmoniska ungdomar som det hade väntats. Tvärtom tyder alla tecken på det motsatta: nervösa störningar, disciplinlöshet, oför måga till koncentration har blivit ett förhärskande inslag i bilden. Inte heller har strävan att göra skolan till ett samhälle med träning i medborgerliga dygder givit några verkligt positiva resultat.

Samtidigt har Alf Svensson i kds väckt en nästan likalydande motion. Mycket skulle kunna sägas om den flumpedagogik som har florerat i den svenska skolan. Jag tycker också att en del av inläggen här i kväll vittnar om att denna flumpedagogik sannerligen fortfarande har kvar en del av försvararna på bastionen. Vi har kunnat konstatera stora kunskapsbrister i den svenska skolan. Vi vet också att det finns disciplinlöshet, en respektlöshet, mobbning och ett allt råare ungdomsvåld som tar sig olika uttryck. Vi kunde se för inte så länge sedan i TV hur en syokonsulent i en av våra skolor omgavs av pockande ungdomar vars uppträdande sannerligen inte var trevligt. Vi har fått många andra exempel på hur våldet har brett ut sig på skolorna, hur vandaliseringen har blivit allt oftare förekommande. Lärare och elever upplever en tillvaro som sannerligen inte är trygg och många gånger inte heller särskilt trivsam. Ungdomsvåldet ökar. Nästan varje vecka är det någon form av manifestation. Statsministern kallar till kafferep — ja visst, men vad löser man med det? Jag skall inte säga att jag har receptet för hur man skall kunna klara av de här sakerna, men vi vet att självansvar och kamratfostran kan ge åtskilligt av goda resultat. Kanske vore det en idé, som vi också föreslår i motionen, att återinföra ordningsmän i klasserna. Ett annat sätt vore måhända att återinföra just betyg i ordning och uppförande, för att visa att skolan menar allvar när den ställer krav på ordning och disciplin, på tolerans och på respekt för medmänniskorna. Kanske skulle det här också kunna kompletteras, som t.o.m. utskottets majoritet har kommit fram till i sitt betänkande, med ett flitbetyg. Det finns också andra aktiviteter som man kanske skulle kunna betygssätta. Det är glädjande att utskottet är inne på den här linjen i varje fall, även om man inte går så långt som man borde göra. Vi vet också att det i vissa kommuner, t.ex. i Nacka, redan nu prövas skriftliga omdömen när det gäller just ordningen och uppförandet. Om det skall vara regelrätta betyg i siffror eller bokstäver eller om det hela bör ske på något annat sätt, vill jag inte ha någon definitiv mening om — det skall självfallet diskuteras — men däremot kan man på allvar ifrågasätta om vi har råd att vara utan omdömen eller betyg när det gäller ordning och när det gäller uppförande hos våra elever. Men, säger då någon, det vore ju rätt ruskigt om dåliga vitsord i de här avseendena kom in i ett avgångsbetyg. Vederbörande skulle vara stämplad för livet. Ja, det kan jag hålla med om. Det är en invändning. Det får diskute ras. Men däremot finns det ingenting, såvitt jag kan se, som talar emot att man verkligen har en sådan här betygsättning under själva skoltiden. Dessutom kan man konstatera att den bråkiga skolan slår hårt mot de s.k. lågpresterande. De högpresterande klarar sig alltid. De får hjälp hemifrån eller på något annat sätt. De lågpresterande har det betydligt värre, därför att de behöver ordning och reda för att över huvud taget kunna göra sig gällande. En återgång till vitsord när det gäller ordning och uppförande innebär också en bättre förberedelse för arbetslivet. I arbetslivet tolererar man inte en omotiverad frånvaro. Man tolererar inte att arbetskamrater störs. Man tolererar inte mobbning. Man tolererar inte andra uttryck för oordning heller. Kort sagt, herr talman, synes det som om det skulle finnas åtskilligt att kunna göra på det här området. Därför än en gång: Jag yrkar bifall till reservation 2 vid betänkande 4 liksom bifall till samtliga reservationer i övrigt till de båda betänkandena som har moderata undertecknare.

Herr talman! Birger Hagård har här gjort ett inlägg som lyckligtvis inte hör hemma i den debatt som övriga utskottsföreträdare nyligen har fört och avslutat. Men jag måste göra en liten kommentar. Birger Hagård gör en märklig koppling mellan s.k. ungdomsvåld och avsaknaden av betyg i ordning och uppförande. Men nu vet vi att det inte är ungdomar som står för vare sig det mesta eller det värsta våldet i vårt samhälle, utan det är män i Birger Hagårds ålder som står för det våldet. De männen, de medelålders männen som står för det mesta våldet i samhället, kanske faktiskt har fått betyg i ordning och uppförande under sin uppväxt.
Herr talman! Jag har litet svårt att följa logiken hos Ylva Johansson i det här sammanhanget. Det är möjligt att det finns män i min ålder som begår diverse våldsgärningar, men jag vet inte om det statistiska sambandet eller några andra samband är klarlagda när det gäller deras eventuella betyg i ordning och uppförande vid ett visst tillfälle. Men en sak vet vi, och det är att de unga förvisso inte alltid uppför sig på det sätt som vi skulle önska, och kanske vore det också anledning att stämma i bäcken. Det brukar ibland vara ganska effektfullt. Jag tror att Ylva Johansson också skulle kunna instämma i att någonting behöver göras när det gäller våra ungdomar. Eller tillhör Ylva Johansson dem som helt har försvurit sig åt flumpedagogiken, helt har försvurit sig åt det trams, det tjafs som vi nu finner och som tar sig uttryck i statsministerns kafferep och mycket annat? Tror Ylva Johansson att det är på det sättet man löser de här problemen?
Herr talman! Jag tänker inte bemöta talet om flumpedagogik, men jag måste säga någonting om att stämma i bäcken. Det jag försökte säga nyss var att man tidigare har prövat på att stämma i bäcken genom betyg i ordning och uppförande. Det är ingen ny uppfinning Birger Hagård har gjort, utan sådana betyg är en gammal företeelse. Jag vet inte om de som blev stämda i bäcken på det här viset uppför sig på ett sådant sätt att det inte blir något övrigt att önska.
Herr talman! Ibland kan det finnas all anledning att återgå till beprövade och kanske också äldre metoder.

Herr talman! Har vi en jämställd skola? Möter flickor och pojkar i skolan vuxna män och kvinnor som praktiskt visar att de tar jämställdheten på allvar? Möter de kvinnor som rektorer lika ofta som män? Möter de män som syokonsulenter och lågstadielärare? Har eleverna läroböcker som ger exempel på att både kvinnor och män har präglat vår historia? Och syns både män och kvinnor, flickor och pojkar i läroböckernas illustrationer? Syns det att flickor kan roa sig och lattja med datorer lika väl som att pojkar kan ta hand om ungarna? Får flickorna lika mycket tid och uppmärksamhet av lärarna som pojkarna får? Det är först när vi kan svara ja på de här frågorna som det finns en chans att våra ungdomar som vuxna har en självklar jämställd inställning, värdering och attityd. Det kan vi inte göra i dag. Men hur tar vi oss då dit? Jag menar att vägen är både lång och mödosam och att vunna erfarenheter inte av sig själv fortlever genom generationer. Trots att det finns en trötthet i debatten i dag hos både män och kvinnor får vi ändå inte ge upp utan fortsätta att arbeta. Vi folkpartister har en lång tradition i arbetet med jämställdhet. Vi har en vision om hur vi vill att det skall se ut i det samhälle där män och kvinnor, flickor och pojkar fritt får utveckla sina kunskaper, sina erfarenheter, sina möjligheter, utan att hindras av ofta omedvetna diskriminerande attityder. Män som vill vara med sina barn skall inte förlöjligas, lika litet som kvinnor som vill vara poliser. Betänkandet i dag handlar om jämställdhet i skolan och i högskolan, och det arbete som jag här vill nå fram till måste man börja i skolan. Det är därför som det här hör till utbildningsutskottets ansvarsområde. Utifrån det jag vill ha sagt vill jag yrka bifall till folkpartiets reservation 3 om jämställdhetsansvaret i skolan. Hur tillsättandet av en jämställdhetsansvarig skulle kunna ha motsatt effekt mot den avsedda, som utskottsmajoriteten anger, är jag inte människa att begripa. Det har vi väl ändå lärt oss: Det ansvar som delas av alla bärs inte av någon. Vidare är vi i folkpartiet nöjda med att utskottet vill ge regeringen till känna skrivningar om jämställdhetsaspekter i läroböckerna. Kvinnor och mäns plats i historien skall synas i läroböckerna. Folkpartiet har också bestämt sig för att avvakta UHÄ:s planer när det gäller lärarutbildning och lärarfortbildning. Man har där planer på att jämställdhet skall bilda ett övergripande kunskapsområde, och vi avvaktar det arbetet. Vi vill också fortsätta att bevaka SÖ:s arbete med enkönade grupper. Det är helt klart att flickor och pojkar i vissa ämnen mår väl av att skiljas åt. Det gäller bl.a. teknik, där flickorna känner sig löjliga att ha pojkarna inpå sig när de är så överlägsna. Vi kommer också att följa upp hur kvoteringen när det gäller vårdutbildningen faller ut. Herr talman! Vi har slutligen också bestämt oss att avvakta den forskningsproposition som kommer nu i februari i vad gäller alla de yrkanden som rör jämställdheten inom forskningen i högskolan. Detta skall inte tolkas som att vi viker en enda tum från våra ståndpunkter. Men eftersom de är väl kända, och väl underbyggda, och flerfaldiga gånger debatterade i kammaren, ger vi nu regeringen chansen att ta de förslagen till vara. Det gäller dels undersökningen av karriärhinder för kvinnliga forskare, dels förslag om sådant som underlättar rekryteringen av kvinnor till forskare. Folkpartiet vill på samma sätt ha fler kvinnor i tjänsteförslagsnämnderna. Vi vill på olika sätt stimulera omvårdnadsforskningen, som ju än så länge i första hand är en kvinnoforskning. Vi vill också stimulera kvinnliga läkare till att både undervisa och forska. Vi utgår från att regeringen kommer att ta upp dessa frågor i den forskningsproposition som kommer, och jag yrkar därmed bifall till de reservationer som folkpartiet har skrivit under.

Herr talman! Som vanligt när det gäller jämställdhetsfrågor är kvinnodominansen stor i debatten. Så även i kväll. Men det är ändå glädjande att vi har en man som ställer upp.

Utskottet behandlar en rad motioner som mottagits välvilligt och mötts av positiva skrivningar. Jag skall inte i detalj gå in på alla de olika motioner för vilka utskottet har positiva yrkanden. Jag vill nämna en sak när det gäller forskningen. Ett av hindren för kvinn liga forskare är att det forskas så litet inom de områden där kvinnor är verksamma, dvs. inom vården, lärarutbildningen och över huvud taget inom den offentliga sektorn. Detta är en fråga som har bara med kvinnor och forskning att göra. Vi får anledning att återkomma till den och säkert också till andra frågor i samband med forskningspropositionens avlämnande nästa år. Allt detta har med attityder och attitydförändringar att göra. Läromedlens utformning, information och fortbildning av lärare har stor betydelse. Ofta gäller det att få flickorna medvetna om de möjligheter de har att genom ett icke-traditionellt utbildningsval få ett arbete, som ger bättre ekonomiskt utbyte, större utvecklingsmöjligheter, och där deras förmåga och kunskaper kommer till sin rätt. Det är mycket ofta en fråga om att stärka flickornas självkänsla. Det gäller också att få pojkar att inse att de av tradition kvinnodominerade yrkesområdena kan vara något för dem, att de kan göra en stor insats och att de verkligen behövs där. Jag tror att vi nog aldrig kommer att få en helt jämn könsfördelning inom alla yrkesområden, och det är nog inte heller nödvändigt eller kanske ens önskvärt. Men vi måste sträva efter en utjämning. Som det ser ut i dag är det inte bra och inte acceptabelt. Det gäller helt enkelt att försöka få varje människa på rätt plats så att hennes förmåga och kunskaper kommer till sin rätt. Det finns i detta betänkande en fempartimotion med Gunilla André som första namn. Den tillstyrks av utskottet. Det gäller kvinnans plats i läromedlen i historia, litteraturhistoria, religionsoch konsthistoria. Regeringen får nu i uppdrag att med hjälp av kompetenta forskare utreda hur en rättvisande bild av kvinnor skall kunna åstadkommas i dessa läromedel. Det är mycket glädjande, och Gunilla André kommer senare att mer utförligt gå in på den frågan. Det finns dock ett par frågor där vi i centern har reservationer. Det gäller först och främst rekryteringen av kvinnliga skolledare. Vi vill där ha en bred kampanj för att åstadkomma en förbättring. Vi är medvetna om att en hel del har hänt under de senaste åren. Men fortfarande var år 1988 bara 14,2 Zo av rektorerna kvinnor. Det finns fortfarande skäl för att intensifiera ansträngningarna att rekrytera fler kvinnliga skolledare. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 2. Jag vill också yrka bifall till reservation nr 3 som handlar om att en jämställdhetsansvarig, som skall kunna ge de lokala skolmyndigheterna råd och stöd i jämställdhetsarbetet, skall utses på varje länsskolnämnd. Jag tror att det är mycket viktigt att man får det stödet och att man ständigt får tips och råd. Genom att en person får det övergripande ansvaret, blir det mycket lättare att i länen ta helhetsgrepp på de här frågorna. Detta innebär självfallet att all personal skall arbeta med dem. Men genom att en person har huvudansvaret, blir den personen också ett stöd för sina kolleger i nämnden. Jag anser att det har en förstärkningseffekt för hela detta arbete.

Herr talman! Vi lever i ett samhälle där det på i stort sett alla områden råder ojämlikhet mellan könen. Vi är ganska vana vid att konstatera att det finns könsorättvisor efter en oöverskådligt lång tid med en patriarkal maktstruktur. För oss i vpk är orättvisor till för att bekämpas. Kvinnor har vunnit många framgångar i vårt land, men mycket återstår. Stora förväntningar ställs, särskilt på den uppväxande generationen. Det känns därför mycket tungt att konstatera att mycket litet har hänt när det gäller flickors val av utbildning och framtida yrke. Mycket litet har också hänt när det gäller maktfördelningen mellan könen. Vad kan då skolan göra? Ett viktigt område är naturligtvis de läromedel som används i skolan. Många kvinnor har med rätta upprörts över hur osynliga kvinnor och kvinnors liv är i exempelvis historieböcker samt i läroböcker i litteraturhistoria, i religionshistoria och i konsthistoria m.m. Därför är det med stor glädje som jag yrkar bifall till utskottets hemställan när det gäller en vetenskaplig utredning av dessa läromedel. Det är, som utskottet också säger, både för flickors självförtroende och för alla elevers historiska kunskaper viktigt att kvinnors osynlighet i läroböckerna åtgärdas. Jag vill också ta upp en annan grupp läromedel, där en uppseendeväckande ojämlikhet råder. Det gäller läroböcker i de naturorienterande ämnena. Redan det faktum att endast en tredjedel av de flickor som läser 3 eller 4-årig linje på gymnasiet har valt naturvetenskaplig eller teknisk linje, medan motsvarande andel för pojkar är två tredjedelar, manar till en närmare granskning av NO-läroböckerna. Det finns anledning att tro att läroböckerna spelar en större roll för flickor än för pojkar, eftersom vi vet att pojkarna får mer uppmärksamhet och mer tid under lektionerna i skolan. Internationella undersökningar har gjorts av dessa NO-läroböcker. I en norsk undersökning visar man att kvinnor är underrepresenterade i dessa böcker mer än i andra läroböcker och mer än i dagspressen. Man fann att böckerna gav en stereotyp bild av flickor och kvinnor. De visas i passiva situationer, ofta enbart som dekoration. Kvinnor visas sällan i aktiva yrken, kvinnliga historiska personer förekommer inte, och flickor får därmed också sämre identifikationsmöjligheter. I Norge fann man vidare att böckerna inte hade blivit bättre ur denna synpunkt under 80-talet än under 70-talet. I de fyra vanligaste norska böckerna i fysik och kemi är den relativa frekvensen av han hennes 3 Yo. En motsvarande engelsk undersökning av tre fysikböcker visar att referenser till kvinnor är få, referenser till aktiva kvinnor mycket få och referenser till kvinnor som sysslar med vetenskap obefintliga. I en sovjetisk undersökning av fem läroböcker i fysik studerade man illustrationerna. Det fanns 93 bilder på män, 4 bilder på kvinnor och 3 med både män och kvinnor. Av de 93 männen var 50 berömda vetenskapsmän och de övriga var aktiva i yrken eller idrott. Kvinnorna, förutom Marie Curie, bar hinkar eller arbetade inom vävindustrin. En granskning av de svenska NO-läroböckerna visade ett liknande resultat. Speciellt ojämlika är läroböckerna i fysik. Jag vill referera några avsnitt ur den rapport om läroböckerna i NO-ämnen ur jämställdhetssynpunkt som SÖ lämnade förra året. Man konstaterar där att det är förvånande att läro boksförfattarna när de moderniserar bildmaterialet i böckerna långt in på 80-talet inte är uppmärksamma på hur de presenterar kvinnor och män. Ungefär en tredjedel av de avbildade personerna är kvinnor. Flickor är dekorativa, har fritid, gör experiment i skolan eller arbetar med omsorg. Bilderna på män uppvisar stor variation. Män utövar många olika yrken. De målar, svetsar, murar, arbetar i gruvor, i industri och jordbruk. De gör experiment, har en äventyrlig fritid, med segling i luften och på hav, de tänker och upptäcker. Kvinnorna framställs som passiva, och deras värld är oftast begränsad till skola, hemarbete och vård. Även om vi har en könsuppdelad arbetsmarknad, ser det inte fullt så illa ut som de här bilderna visar. Människor som agerar i texten och som inte nämns vid namn är t.ex. bilförare/bilist, astronaut, meteorolog, pojke, elev, gevärsskytt, skidåkare, släggkastare, pappa, murare, läkare och dam. Bilförare och astronauter är de som förekommer oftast. Endast 15 96 av fotona i dessa böcker visar människor. Av människorna på bild är endast en tredjedel flickor medan två tredjedelar är pojkar män än flickor/kvinnor som gör försök. Nästan 75 96 av de människor som gör försök är pojkar eller män. Böckerna visar fler män än kvinnor som utövar ett yrke. Män kan enligt bilderna i dessa böcker vara läkare, astronauter, meteorologer, vägarbetare, byggnadsarbetare och fysiker. Kvinnor kan arbeta inom vård eller stå bakom en resebyrådisk. Männen idrottar också. Mot denna bakgrund är det för oss i vpk angeläget att åstadkomma en förändring av presentationen av kvinnor och män i dessa böcker. Vi har föreslagit att en handledning skall utarbetas som stöd för lärare och läromedelsförfattare, där man vill synliggöra kvinnliga forskare och även på andra sätt bidra till en NO-undervisning som är mer likvärdig för pojkar och för flickor. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till reservation 1 vid betänkandet och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag skall medverka till att vi blir klara till kl. 23.00. Först vill jag säga att det delvis är ett bevis för vår syn på jämställdheten att en man framträder i frågan om jämställdhet. Det är också angeläget att påpeka att i detta betänkande har samtliga motioner fått en mycket positiv behandling. Det har framhållits tidigare i debatten. Vi har också försökt analysera och se efter vilka områden det finns skäl att särskilt uppmärksamma. En stor del av motionerna handlar om läromedel. Den fempartimotion, som har Gunilla André som första namn, har fått en mycket välvillig behandling. Vi har t.o.m. gått längre än vad motionärerna hade tänkt sig, och vi tror att det är angeläget att vi får den här genomgången. Det är angeläget att man kopplar in forskare/vetenskapsmän som verkligen kan undersöka vilka åtgärder man kan föreslå att regeringen skall vidta för att få in kvinnor och få deras perspektiv i historien. Ett sätt att medverka till att öka jämställdhe ten tror vi är att i läromedel i historia ta fram förebilder och peka på kvinnor i historien. Det är mycket angeläget att man verkligen gör det. När det gäller läromedlen i övrigt och den reservation som Ylva Johansson talar för, är det faktiskt så att SIL skall granska vilka läromedel som skall användas i grundskolan och gymnasieskolan. Under det här året har man för avsikt att särskilt titta på det naturvetenskapliga området. Man skall gå in och granska läromedlen med hänsyn till om de lever upp till de mål som finns i läroplanen — nämligen att jämställdheten mellan kvinnor och män skall finnas med och främjas genom läromedlen. Jag tror att det är viktigt att läromedlen medverkar till att bryta det könsrollsmönster som för närvarande finns. Man löser nog inte det genom någon typ av handledning. Det måste i stället ske en granskning, så till vida att SÖ och SIL tillsammans granskar läromedel och föreslår läromedelsförfattarna vilka förändringar som behövs för att det skall bli den effekt man önskar sig. Jag yrkar avslag på reservation nr 1. Jag tror att vad som där föreslås kommer att kunna genomföras ändå. När det gäller reservation 2 är det riktigt att det inte finns någon balans mellan manliga och kvinnliga skolledare. Det har dock påbörjats en utveckling under 80-talet, och jag tror att vi kan se till att denna utveckling fortsätter. Man bör inte föreslå några speciella kampanjer för att göra det. Jag tror att det skall ligga inom myndigheternas ansvar, på samma sätt som riksdagen har beslutat när det gäller behandlingen av jämställdhetspropositionen. Man uttalade riktpunkter för hur många skolledare som skall vara manliga resp. kvinnliga. Det bör därför vara varje myndighets uppgift att bevaka att så sker. Från riksdagen skall vi dock inte komma med några speciella pekpinnar om hur det skall gå till. Vi måste dock självfallet ha ögonen på de rapporter som lämnas från resp. myndighet. Myndigheterna skall årligen avge rapporter över hur jämställdhetsarbetet fortsätter. SÖ skall göra likadant. Jag skulle vilja säga några ord om forskningen, men det får vi tillfälle att återkomma till i samband med forskningspropositionen. Låt mig bara säga att om man har suttit i riksbankens jubileumsfond konstaterar man kanske att det inte är så många kvinnliga forskare som får anslag. Vad är skälet? Skälet är att det är ett litet antal kvinnliga forskare som söker. Procentuellt sett är det en större andel av de kvinnliga forskarna som söker som får anslag än av de manliga. Reservation 3 grundar sig på en motion som vi behandlat flera gånger tidigare. Folkpartiet har gång på gång motionerat om en speciell jämställdhetsansvarig på länsskolnämnderna och nu fått hjälp av Marianne Andersson. Jag tror inte att man löser problemen på det sättet. Det är viktigt att samtliga på länsskolnämnderna skall se till att jämställdheten följs upp ute i skolorna, både när det gäller undervisning och hur barnen hanteras och läromedlen ser ut. Detta måste vara en uppgift för hela länsskolnämnden. I det fall man skulle göra någon jämställdhetsansvarig, skulle det säkert ge betydligt sämre effekt. Jag yrkar avslag på reservationerna och bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag vill säga till Lars Svensson att vi i vpk är överens med utskottsmajoriteten när det gäller hänvisningen till SIL:s granskning av NO läromedel. Vår reservation gäller en handledning för dem som skall skriva läroböcker och undervisa i ämnena. Jag tror att många inte är fullt medvetna om vilka skillnader som finns och hur man kan åtgärda dem. Det har gjorts undersökningar av vad i naturvetenskap flickor och pojkar är intresserade av. I en undersökning som gäller elvaåriga pojkar och flickor fick barnen göra en rangordning av ämnesområden inom naturkunskapen.

Om man i stället har läromedel som tar sin utgångspunkt i hur olika saker påverkar människor, samspelet mellan människor och natur sett i ett större sammanhang, kommer man att få ett större intresse från flickorna. Jag tror inte att läromedelsförfattare och lärare är fullt medvetna om detta. Jag tror att det skulle behövas en handledning som redovisar dessa resultat och ger tips och förslag till hur man skulle kunna ge en bättre och jämlikare NO-undervisning både i klassrummet och i läroböckerna.
Herr talman! Vi har olika uppfattningar om vilken effekt en jämställdhetsansvarig på länsskolnämnderna skulle få. Jag vidhåller att min och folkpartiets uppfattning i denna fråga är den riktiga. Det har vi förklarat tidigare. Skälen för en kampanj för kvinnliga skolledare är mycket starka. Det är ju många kvinnor som är lärare. Då är det viktigt att kvinnor också blir skolledare och inte bara återfinns på de lägsta nivåerna i skolan.
Herr talman! Att det är så få kvinnliga forskare som söker pengar från riksbankens jubileumsfond beror på att det finns så få kvinnliga forskare, Lars Svensson. Det är rätt uppenbart, efter vad vi har både skrivit och sagt under många år från flera partier. När det gäller jämställdhetsarbetet är det självklart att strävandena skall genomsyra allas arbete och att all personal skall känna ansvar för det. Men att en person har huvudansvaret kan väl ändå inte göra att det blir sämre? Min undran kvarstår fortfarande, hur majoriteten kan hävda, överst på s. 8 i betänkandet, att det får en effekt motsatt den önskade om man har en jämställdhetsansvarig. Om man hade en ansvarig skulle man alltså få ett sämre jämställdhetsarbete inom skolvärlden. Det går fortfarande inte ihop för mig.
Herr talman! Låt mig bara säga till Margitta Edgren: Det är väl bättre att fem tio personer är huvudansvariga än att en person är det. Fem tio personer kan åstadkomma mer än en person. Samtidigt som länsskolnämnderna är aktiva i andra sammanhang bör alla som arbetar där ägna uppmärksamhet åt jämställdhetsfrågorna. Detta är svar till både Margitta Edgren och Marianne Andersson. Jag tycker också att det är viktigt att kvinnor blir skolledare. Jag tycker att vi skall arbeta för att så sker. Vi har ändå kommit en liten bit på väg. Till Ylva Johansson vill jag säga: Det hjälper inte att skriva en handledning. Det är inte det som är avgörande. Det viktigaste är lärarutbildningen och att granskning sker av SIL, så att SIL uppmärksammar författarna på att de måste skriva läroböcker där man tar hänsyn till jämställdheten.

Herr talman! När jag för 16 år sedan kom till riksdagen fick jag lära mig vissa förhållningsregler av äldre kolleger. En av riksdagens oskrivna regler var att då en motion tillstyrkts av utskottet skulle motionären vara tyst i kammaren. Jag har sedan dess hållit mig till denna regel. I dag tänker jag emellertid göra ett undantag. Skälet är att det denna gången gäller en fråga av mycket stor räckvidd — ja, jag vill påstå att det blir ett historiskt beslut, om riksdagen, vilket jag förutsätter, följer ett enigt utskott. Äntligen skall också kvinnor få sin rättmätiga del av den historia som läromedlen förmedlar. I många decennier har det varit känt: historieboken är halv! Våra läroböcker för grundskola och gymnasium befolkas av män och manliga bedrifter. ”Mannen är alltings mått.” Genom att man osynliggör kvinnor har det t.o.m. gått så långt att många människor inte tror att kvinnor har gjort några insatser eller påverkat utvecklingen. Kvinnors liv och arbete har varit fördolt. Unga kvinnor har förgäves sökt kvinnliga förebilder i historien. Därför tog jag i januari 1988 initiativ till en motion om kvinnosynen i läromedel som undertecknades av kvinnor från alla partier. Fyra av de fem var kvinnoförbundsordförande. Det var således en samlad kvinnorörelse som krävde att kvinnor och kvinnors insatser måste bli synliga i historien. Utskottet tog god tid på sig för att behandla motionen. Men då resultatet blev bra, finns det ingen anledning till anmärkning. Av utskottets skrivning framgår att man väl tänkt igenom frågeställningen och också inser vikten av att en vetenskaplig undersökning kommer till stånd. Därefter kan erforderliga förändringar ske. Jag vill här framhålla att vårt land i internationell jämförelse ligger väl framme vad gäller kvinnoforskning. Detta bör vara en värdefull resurs i det kommande arbetet. Herr talman! Härmed yrkar jag bifall till utskottets hemställan i denna del och i övrigt till reservationerna 2 och 3.

Herr talman! Fru statsråd! Ärade åhörare! Centern kämpar för att hela landet skall utvecklas positivt. Det är avgörande för framtiden i tre fjärdedelar av vårt vackra land. Vår kamp leder emellertid också till att vi i lika hög grad slår vakt om frågorna om livskvalitet för storstädernas invånare. Vår politik för att hela landet skall utvecklas leder till bättre ekonomi för landet och för folkflertalet och till god miljö. Stora delar vårt land har under 60 och 80-talet allvarligt skadats av socialdemokratins medvetna och omedvetna koncentrationspolitik. Hoppet om en annan inriktning på regeringspolitiken tändes för många landsbygdsoch småortsboende när Sveriges regering antog Europarådets rekommendation om att under ett antal år driva en kampanj om landsbygdens utveckling. Under det samlande namnet ”Hela Sverige skall leva” gick Sveriges folkrörelser till aktion. Studiegrupper och bygdekommittéer bildades. 6000 lokala krav fördes fram i budkavlar. Regeringens regionalpolitiskt ansvarige, numera riksdagens socialdemokratiske talman, uppträdde som en strålande sol på Skansen före valet. En representativ och stor landsbygdsriksdag sammanträdde i Umeå. Den ställde samman 300 välunderbyggda förslag för landsbygdens, småorternas och småkommunernas utveckling. Statsråd efter statsråd uttalade sig positivt. Optimismen växte. Den lokala mobiliseringen växte och stärktes! Vad gjorde den socialdemokratiska regeringen i sak? Ställde den upp? Nej, tvärtom. Under den tid som kampanjen ”Hela Sverige skall leva” har pågått, har socialdemokratiska statsråd drivit fram beslut efter beslut som direkt motverkar landsbygdens, småorternas och småkommunernas utveckling. Jag skall ta några exempel. 2 200 arbetstillfällen för kvinnor skall dras bort från de små kyrkoförsamlingarna och föras till de största orterna i resp. län, detta till en årlig merkostnad på flera hundra miljoner kronor. Vi vet, fru Thalén, att bristen på arbetstillfällen för kvinnor är det stora problemet, och ändå gör ni så här. Länsutvecklingsanslagen — där glesbygdsmedlen ingår — har regeringen hela tiden kraftigt urholkat. Det är bara genom att riksdagen gång på gång har överröstat socialdemokraterna som vi har kunnat komma upp till dagens nivå. Nästan alla pengar har dragits bort från de mindre länsvägarna — det i mil långa vägnätet. De enskilda vägarna har fått kraftigt minskade statsbidrag. Regeringen har tagit bort statsbidragen till den kollektiva landsbygdstrafiken. Stödet till investeringar i alternativa energikällor har slopats. Sammantaget har regeringen drivit igenom flera tjog negativa gärningar mot landsbygdens och småorternas folk och mot de folkrörelser, studiegrupper och bygdekommittéer som med liv och lust satsade på att bryta en besvärlig utveckling. Regeringen har inte alls ställt upp i gärningar. Regeringen har aktivt motverkat, och motverkar, möjligheterna till en positiv landsbygdsutveckling. Mot denna bakgrund har jag full förståelse för att fru statsrådets partivän, glesbygdsdelegationens ordförande, ansett sig tvungen ta sin hatt och gå. Han säger att delegationen mötts av oförståelse och misstro. Herr talman! Från centerns sida kan vi i allt väsentligt ställa oss bakom det förslag som landsbygdsriksdagen har tagit fram. Regeringens koncentrationspolitik måste ersättas av utvecklingspolitik för hela landet. Det är t.ex. viktigt att grusvägnätet förstärks och beläggs. Det är viktigt att biobränslen och drivmedel som etanol skall få vara skattefria och inte momsbeläggas, som socialdemokraterna och folkpartiet är beredda att göra. Det ärt.ex. viktigt att I öre/k Wh av de stora vattenkraftsvinsterna får återföras till de bygder som har upplåtit stora naturvärden, som förser vårt land med miljarder i vattenkraftsvinster. En hel del av de medlen bör gå tillbaka just till landsbygdens utveckling. Arbetsgivaravgiftsbördan måste lättas för egenföretagare och småföretagare. Det är bara med små och medelstora företag som vi kan bygga upp ett decentraliserat samhälle. Domänverket, kyrkan och bolag måste ställa sig positiva till skogskompletteringar. Förslaget att bensin skall beläggas med moms leder till en chockhöjning av bensinpriset. Det är ett förödande förslag för dem som har bilen som enda möjlighet. De betalar redan en eller två kronor per hundralapp till kollektivtrafik i kommuner och landsting. Men bussarna går inte förbi de platser där dessa människor bor. Nu skall de åka på denna smäll också. Det är över huvud taget allvarligt att skattereformen genom sin finansiering har udden riktad mot lägre inkomsttagare, kvinnor och alla dem som är beroende av bil för sitt arbete och sin service. Sammantaget måste statsbudgeten fördelas rättvisare. Landsbygdens folk måste behandlas rättvist. Centern föreslår 750 milj.kr. till landsbygdsutveckling. Stora pengar, kanske någon säger. Men det är faktiskt ett mindre belopp än riksdagen årligen ger till kulturen i Stockholms kommun. Det är kultur om vi kan behålla de åtta-nio tiondelar av vårt land som är landsbygd. Den är mödosamt uppodlad. Den är uppbyggd av generationer, och den representerar också ett oerhört stort och omistligt kulturvärde. Tänk på det, fru Thalén! Herr talman! Landsbygden måste ses som en stor resurs och inte som en belastning, som regeringens kamrerare försöker göra den till. Några korta ord om landsbygdens basnäring jordbruket: Hur har lantbrukarna det? Hur får de det? De är ju det öppna landskapets vårdare. Riksrevisionsverket har kommit fram till att de är utomordentligt dåligt lönade för sitt stora jobb. Statssekreterare Sohlmans förslag innebär en katastrof. Små jordbruk och större delen av familjejordbruken kommer att slås ut. Det får inte ske. Den svenska modernäringen måste få en rimlig behandling, en rimlig tid för omställning. Jag vill göra ett antal klara principiella markeringar. Svenskt jordbruk skall trygga vår livsmedelsförsörjning i fred och under avspärrning. Svenskt jordbruk skall ge konsumenterna livsmedel av hög kvalitet och till rimliga priser. Ge lantbrukarna den lönsamhet som möjliggör ett långsiktigt resursbevarande jordbruk! I den nödvändiga anpassningsprocessen i svenskt jordbruk bör ingå en förenkling av den s.k. jordbruksprisregleringen. Men jordbruksnäringen får inte förvandlas till ett försöksfält för ekonomiska teorier som saknar all förankring i verkligheten. Centern accepterar inte att svenskt jordbruk diskrimineras genom att Sverige går före andra länder, t.ex. länderna i EG och i Norden, med en ensidig avreglering — dvs. vi kräver att jordbrukarna skall få konkurrera med omvärlden på lika villkor. Gränsskyddet måste utformas så att det blir effektivt. Överenskommen prisnivå skall kunna uppnås. Centern kan inte acceptera att staten drar sig undan sitt delansvar för anpassningskostnader. Jämför med varven, som fick 30 miljarder kronor för sin omställning! När vi här i riksdagen begär 200-300 milj.kr. för att få i gång en omställning av vår modernäring, visar denna kammare ointresse. Jag tycker att folk skall behandlas lika vare sig de arbetar på små, många arbetsplatser eller på stora arbetsplatser. Herr talman! Vattenbrist, ökenutbredning m.m. kommer att göra att vårt jordbruk behöver hållas på hög nivå framöver. Vi skall behålla vårt öppna landskap och dess brukare. Jag vill avslutningsvis fråga statsrådet: Är statsrådet beredd att inom regionalpolitiken ha Sveriges landsbygd som ett prioriterat område? Är statsrådet beredd att redan i kommande budget kraftfullt satsa på landsbygden? Är statsrådet beredd att snabbt lägga fram ett ordentligt landsbygdsutvecklingsprogram, gärna följt av ett kraftfullt landsbygdsutvecklingspaket?

Herr talman! Denna debatt har tillkommit därför att många av oss är bekymrade för utvecklingen av vår glesbygd och vår landsbygd. Jag tillhör dem som är bekymrade, även om jag också är optimist angående möjligheterna att få till stånd den levande landsbygd som vi alla vill ha. Men det handlar inte om att efterlysa det ena paketet efter det andra. Här skiljer jag mig litet från Börje Hörnlund. Det handlar om att riva de hinder som i dag finns och att attackera de nya hinder som håller på att resas för glesbygdens och landsbygdens utveckling. Jag fick för en tid sedan ett brev från Krestina Bålhammar och hennes man Ingemar. De bor ett antal mil utanför Lycksele, på ett litet ställe som heter Rusele. De har flyttat dit efter att ha arbetat i Stockholm under åtskilliga år. De fann där en miljö som de trivdes i. De arbetar bägge inne i Lycksele, men de upprätthåller ett deltidsjordbruk ute i Rusele, ett litet jordbruk. De har restaurerat gamla hus som de har köpt. De är oroade, därför att de signaler de nu får från Stockholm talar nästan bara om nya hinder för det liv som de har byggt upp där uppe. Det handlar om effekterna av skatteomläggningen, effekterna av en socialdemokratisk politik som är inriktad på de stora politiska lösningarna, de storskaliga enhetsmodellerna, de som inte passar det småskaliga i glesbygden ute på landsbygden. Landsortsbefolkningen gynnas inte av frikostiga bostadssubventioner, som huvudsakligen går till de tätbefolkade regionerna. De betalar subventionerna på sina skatter, men de har ingenting ut av detta. Landsbygdsbefolkningen gynnas inte av statsbidragsregler som leder till att små skolor ofta får läggas ned eftersom de inte uppfyller skolöverstyrelsens normer, som ofta är utformade med utgångspunkt i de stora städernas krav. Landsortsbefolkningen gynnas inte av att kommunerna i praktiken har monopol på barnoch äldreomsorgen. Och landsbygdsbefolkningen gynnas sannerligen inte av att beslut fattas om dramatiskt ökade bensinoch resekostnader och av att det förs en politik härifrån Stockholm som innebär att vägnätet tyvärr blir allt sämre. För oss moderater är det självklart att försöka skapa goda förutsättningar för en positiv utveckling i hela Sverige. Då måste vi ta till vara de goda utvecklingsmöjligheter som finns i glesbygden och på landsbygden. Det gör vi bäst genom att ta bort hinder i form av höga skatter, i form av offentliga monopol, i form av detaljreglering och i form av statsbidragsstyrning som i dag blockerar de möjligheter som faktiskt finns. Men nu finns det tendenser i politiken som tyder på en utveckling i motsatt riktning. Den entusiasm som fanns i landsbygdskampanjen, t.ex. hos människor som försökte göra något för sin bygd i Lannavaara eller i Gräsmark, riskerar att dämpas när dessa människor ser att politiken går i en annan riktning. Krestina och Ingemar är oroliga. Deras lilla jordbruk går med förlust. Hittills har de kunnat kvitta underskotten mot de inkomster som de har från sina ordinarie jobb. Denna möjlighet skall nu försvinna. De har fått göra stora uppoffringar för att driva det lilla jordbruket. Nu hotas de av ytterligare pålagor. Med tanke på deras fastigheter handlar det om effekterna av den nya fastighetstaxeringen. De har lagt ned mycket jobb på att rusta upp de gamla husen, ett arbete som ofta också har en kulturhistorisk dimension. Hittills har de kunnat klara av investeringarna genom att göra avdrag för kostnaderna, men nu skall också den möjligheten försvinna. De har sett en socialdemokratisk politik som successivt har urholkat förutsättningarna för det personliga ägandet, och nu skall kapitalbeskattningen skärpas ytterligare, vilket drabbar alla dem som på landsbygden som genom strävsamt arbete har byggt upp ett kapital i form av fastigheter , i form av mark eller i form av olika typer av maskiner som behövs. Fastigheter, mark och maskiner är inte några tillgångar som ligger improduktiva på något bankkonto. Det är i stället de nödvändiga förutsättningarna för jordbruket och för livet ute på landsbygden. Detta borde rimligtvis undantas från förmögenhetsbeskattning. Många som lever ute på landsbygden har dessutom ganska låga nominella inkomster. Det innebär, om man ser det i perspektivet av skatteomläggningen, dels att dessa människor inte får de stora pluseffekterna av marginalskattesänkningen, välkommen som den är, dels att de inte har uppnått en särskilt hög ATP-poäng. För att trygga sin ålderdom har många av dem därför valt privata pensionsförsäkringar. Nu får de besked via skatteomläggningen att dessa frivilliga pensionsförsäkringar skall försämras genom en särskild pensionsskatt. Ovanpå detta läggs effekterna av den höjda bensinskatten. För dessa människor handlar det inte bara om resor fram och tillbaka till arbetet. Mycket av debatten om bensinskatten, kollektivtrafiken och bilismen förs med en utgångspunkt som om det fanns tunnelbana i Lycksele eller i Oskarshamn. Tunnelbana finns i Stockholm, men landsbygden är beroende av skolbussen, av mjölkbilen och av föräldrarna som skall köra barnen till vännerna, eftersom det inte finns någon annan omsorg. Utan bilen stannar landsbygden. Den höjning av bensinskatten som nu föreslås innebär utan tvivel att förutsättningarna för landsbygdens utveckling försämras. Landsbygdsbefolkningen får sällan möjlighet att ta del av den väl utbyggda kommunala servicen i storstäderna, men de tvingas att vara med och betala den. Det sker inte minst genom dagens system med specialdestinerade statsbidrag som, om man tittar på effekterna, faktiskt innebär att resurser förs över från glesbygden och landsbygden till de stora städerna. Om skatten kunde sänkas i kombination med ett avskaffande av de kommunala servicemonopolen skulle dörren för mångfald, småskalighet och för de egna lösningarna öppnas på ett sätt som skulle komma hela landet till godo, men som kanske framför allt skulle komma landsbygden och glesbygden till del. Om vi skulle få en omläggning av familjepolitiken genom införandet av ett vårdnadsbidrag skulle det skapas ökad rättvisa mellan barnfamiljer i olika delar av landet. Om vi skulle få ett skattesystem som bättre uppmuntrade den lilla och medelstora företagsamheten, skulle det skapas förbättrade villkor för den egna företagsamhet som måste bära upp landsbygdens utveckling. Vi kan aldrig rädda eller stödja landsbygden och glesbygden genom bidrag och med paket. Det finns i glesbygden en utvecklingskraft. Glesbygden skall inte tvingas in i ett bidragsberonde, utan den skall i stället ges frihet genom att vi tar bort hinder. Men då gäller det att vi här i riksdagen för en politik som är inriktad på att varje individ, varje familj och varje del av detta land skall utvecklas efter sina egna förutsättningar. Och förutsättninggarna i storstaden och ute i glesbygden är olika. Ute i glesbygden är förutsättningarna i sin tur mycket olika mellan olika regioner, mellan olika individer och mellan olika familjer. Då skall vi låta valfriheten komma till uttryck genom att sänka skatter, genom att avreglera, genom att ta bort de nya hinder som i dag håller på att resas för landsbygdens och glesbygdens utveckling. Gör vi det kan vi sopa bort de bekymmer som många i dag har, och då kan vi skapa förutsättningar för den positiva utveckling som det finns goda förutsättningar för i all den entusiasm som finns.

Herr talman! Landsbygdskampanjen samlade 6 000 olika förslag och preciserade 300 krav för att hela Sverige skall leva. Alla som har kommit i kontakt med kampanjen har enstämmigt ställt upp bakom den. Varför finns det ett sådant engagemang för landsbygden? Jo, därför att stora delar av oss tätortsbor har våra rötter i landsbygden. Vi finner det naturligt och självklart att hela Sverige skall leva. Ingen ifrågasätter om det öppna landskapet finns eller om byn bara består av igenväxta marker. Vi kräver tillgång till fisk i våra sjöar, rätten till bär och svamp i våra skogar, osv. Men är vi beredda att ompröva politiken för att upprätthålla det öppna landskapet? Utarmningen av landsbygden kan ses som om den drabbar enbart de människor, främst ungdomar, som tvingas flytta därifrån till storstaden. Men samtidigt utövas ett tryck på våra tätorter när många flyttar in. Kostnaderna för infrastrukturen, bostäder, kommunikationer, m.m. kan räknas i miljoner per capita. Tänk vad bråkdelen av dessa medel skulle räcka till för att man skulle kunna göra de investeringar som behövs på landsbygden, så att de som vill bo kvar skulle kunna få arbete. Infrastrukturen finns ju som regel redan utbyggd. Bara en del av räntan på de insatser som krävs i storstäderna skulle lösa många utvecklingsfrågor för landsbygden. Samtidigt står det alltmer klart att landsbygdens utveckling är en del av framtiden i 90-talets Sverige. Dit hör oersättliga naturvärden som öppna landskap, tillgången till orörda marker, skog att ströva i och oändliga möjligheter till rekreation och fritidssysselsättning. Med denna positiva syn på den svenska landsbygden följer också oron för vad som kommer att ske. Tar någon ansvar för vår svenska landsbygd? Finns möjligheter kvar för den som vill leva och försörja sig, eller är den svenska landsbygden enbart en bosättning för den som inte kräver en rimlig standard? Regeringen har ett mycket stort ansvar för den pågående avvecklingen av landsbygden. Hur blir framtiden för vår landsbygd? Vilka insatser är planerade, och hur har regeringen tänkt sig den svenska landsbygden på 90-talet? Svaret kan bara bli ett. Regeringen saknar landsbygdspolitik. Det finns ingen strategi i regeringskansliet. Vi vet att jordbruket håller på att försvinna i stora delar av landet. Ungdomen ser ingen framtid i yrket. Det saknas utbildningsmöjligheter och kvalificerade sysselsättningar framför allt för kvinnorna. Detta innebär att många unga kvinnor lämnar landsbygden. Det s.k. Pajalasyndromet är inte enbart ett Norrlandsproblem. Kvinnorna flyttar till tätorterna därför att där ges bättre utbildning och bättre arbetsmöjligheter. Folkpartiet har i ett antal år krävt en mobiliseringspolitik. Det handlar inte längre om socialdemokratisk stödoch paketpolitik utan mer om mobilisering av kreativa människor i våra bygder. Det är enbart enskilda initiativ som kan rädda landsbygden, och det är politikernas uppgift att stötta dessa initiativ. Viktiga grundelement i en kreativ miljö är tillgången på kunskap och goda kommunikationer. Men även satsningar på kulturfrågorna anser vi är viktiga. Min fråga till statsrådet blir därför: Vilka insatser avser regeringen föreslå för att skapa en kreativ miljö på landsbygden? Herr talman! Stora delar av landsbygdens vägnät är nerslitet och kräver insatser för att kommunikationerna skall fungera. Jag förutsätter att REK 87:s förslag om särskilda insatser för grusvägnätet genomförs. Goda kommunikationer, såväl vägar som järnväg, är viktiga inte minst för en levande landsbygd. Folkpartiet har i ett öppet brev till kommunikationsministern föreslagit att investeringsramen för utbyggnaden av landets järnvägar skall flerdubblas. Hur blir det, Ingela Thalén: Är regeringen beredd att medverka till dubbleringar av investeringarna i landets järnvägar? Herr talman! Folkpartiet har under flera år krävt betydande insatser i landets mest utsatta områden, glesbygderna i Norrlands inland. I REK 87 accepterade socialdemokraterna sänkta socialavgifter. Detta är bra, men varför går de sänkta socialavgifterna enbart till industri, gruvoch turistnäring, inte ens till jordoch skogsbruket som är så betydande? Varför vill ni socialdemokrater diskriminera kvinnorna i inlandet? Kvinnor startar inte företag inom gruvnäringen, sällan inom industrin. Det är inom tjänsteproduktion och service som kvinnor driver verksamhet. Varför får kvinnorna inte samma stöd som männen?

Den socialdemokratiska regionalpolitiken har år efter år fått vidkännas skarp kritik här i Sveriges riksdag — nu också av glesbygdsdelegationen. Regeringens regionalpolitik saknar verklighetsförankring, den bygger på centralstyrning och byråkratiska beslutsnivåer i stället för liberala lösningar som decentralisering och beslut nära människorna. Folkpartiet instämmer i den kritiken. Herr talman! Den svenska landsbygden skulle ha varit i ett mycket sämre läge om inte oppositionen här i riksdagen, med folkpartiet i spetsen, årligen tagit ett betydande ansvar och dubblerat länsanslagen. Därmed har glesbygdsstödet ökats, vilket huvudsakligen har gått till landsbygdens utveckling. Herr talman! Landsbygdskampanjen gav, som jag sade i min inledning, tusentals förslag till reella insatser för svensk landsbygd. Landsbygdsriksdagen fick regeringens löfte att vara remissinstans till REK 87. En orimligt kort remisstid gav inga möjligheter till sakliga och väl genomarbetade remissvar. Landsbygdskampanjen kunde inte ens lita på regeringen i detta fall. Frågan blir därför: Vad blir det för förslag som regeringen kommer att lägga fram i propositionen till våren? Herr talman! En liberal landsbygdspolitik bygger på mobilisering av människorna ute i regionerna, en flexibel utbildning som bygger på folkbildningens grunder, där folkhögskolan och studieförbundet har en given plats jämsides med kommunal vuxenutbildning och statens skola för vuxna. En liberal landsbygdsutveckling bygger också på högskoleutbildning på distans och generösa stöd till nyetableringar av småföretag. Skall landsbygdsföretagen utvecklas krävs ett skattesystem som gör det lönsamt att arbeta och spara. Folkpartiet har medverkat till att skrota dagens perversa och orättvisa skattesystem. Det nya skattesystemet ger även landsbygden och glesbygderna i landet bättre förutsättningar att utvecklas och bygga en framtid där hela Sverige skall leva. Landsbygdens utveckling är en viktig fråga för hela vårt land. Landsbygden omger alla våra tätorter. Problemen men också möjligheterna är många. Men förutsättningarna varierar alltifrån Norrlands inland, Stockholms skärgård till Bergslagen och sydöstra Sverige. Med relativt enkla medel går det att med ett liberalt synsätt mobilisera kreativa människor i vårt land. Men möjligheterna till god utbildning, utveckling och förnyelse måste läggas fast av oss politiker. Frågan är, herr talman: Är regeringen beredd till detta?

Herr talman! Satsningen på landsbygden är avgörande för vilket Sverige vi skall ha i framtiden. Skall vi ha ett samhälle som utgår från människornas behov och vad naturen tål, eller skall vi ha ett samhälle som bara bygger på marknadsekonomisk tillväxt utan hänsyn till människorna? Det är utvecklingen på landsbygden som blir avgörande för den framtiden. Vi lever i en föränderlig värld. Sverige har på några årtionden utvecklats från ett samhälle där målet var demokrati och social rättvisa till ett samhälle där ekonomisk tillväxt och marknadsekonomi är rättesnöret. Därmed har vi fått ett samhälle som är i disharmoni med både människor och natur. Stora städer och befolkningskoncentrationer skapar lika stora problem som sin motsats, öde landskap och utarmad landsbygd. När man ser till regeringens ekonomiska politik, hur man hanterar förhållandet till EG, förslagen till skatteomläggningar, omstruktureringen av jordbrukspolitiken m.m. — allt detta kommer direkt att få större konsekvenser för landsbygden än för andra delar av landet — så finns det stor anledning att ha denna debatt i dag. Dessutom bör man ta i beaktande att glesbygdsdelegationens ordförande lämnar sin post i besvikelse över regeringens bristande engagemang. Men jag hoppas verkligen att arbetsmarknadsministern skall kunna räta ut några frågetecken och ge klara besked om landsbygdens utveckling i framtiden. Det är bra att vi får en debatt om landsbygdens utveckling. Den socialdemokratiska riksdagsgruppen däremot anser tydligen inte att landsbygden är så viktig, eftersom man inte ens deltar i den här debatten. Man delar regeringens syn till fullo — eller hur är det? Det har framförts en hel del kritik mot regeringens sätt att hantera landsbygdsfrågorna, och missnöjet finns inte bara hos oppositionen. Den motivering som den avgående ordföranden lämnade efter sig är en svidande kritik mot regeringen och dess engagemang för landsbygden men framför allt mot den ansvariga ministern. Den första och grundläggande förutsättningen för en politik där man ser till hela landets intresse — alltså även landsbygdens — är att man har en helhetssyn. Det får aldrig bli ett särintresse att hela Sverige skall leva. Det får inte heller stanna vid vackra men innehållslösa ord. Den kanske viktigaste förutsättningen för en utveckling av landsbygden är att vi får en utbyggnad av infrastrukturen. Vägar, järnvägar och telekommunikationer är en del. Offentlig, social och kulturell service är en annan del. Moderaternas politik i detta sammanhang är förödande för landsbygden. Utarmningen av landsbygden — som denna ser ut i dag — är ju en del av det kapitalistiska samhällets utveckling med stark företagskoncentration, rationaliseringar m.m. Det behövs alltså en stark samhällsstyrning för att motverka denna utveckling samt stora satsningar på infrastrukturen. Därför utgör statens övervältring av kostnader på kommunerna ett hot mot landsbygden. Det gäller också det olycksaliga beslutet om omstruktureringen av SJ. Man kan se effekterna av den förda politiken överallt på landsbygden. I Västerbotten läggs timmertransporter över på landsvägarna — landsvägar som inte är dimensionerade för dessa tunga fordon, som förorsakar förslitning av vägarna i en sådan takt att inga väganslag i världen här kan utgöra en kompensation. Telekommunikationerna är på sina håll så dåliga att de utgör ett hinder för etablering av företag. Bostadssituationen på landsbygden är också ett bekymmer. Bostadsbristen är på många orter så stor att de ungdomar som vill bo kvar inte har möjlighet att göra det. När det gäller järnvägssatsningarna kan jag inte låta bli att kommentera Sigge Godins inlägg. Visserligen sägs det att ett brev betyder så mycket. Men det som räknas är ju faktiskt hur vi röstar här i riksdagen när det gäller satsningar på järnvägen. Var fanns folkpartiet då? Vi i vpk har länge krävt satsningar på infrastrukturen och på den offentliga sektorn. På lång sikt är det ju landsbygden som har de stora utvecklingsmöjligheterna. Det är också den vetskapen som utgör grunden för det enorma arbete som låg bakom landsbygdsriksdagen i våras. Det här är ju ett beundransvärt arbete. Det är ett skamligt svek av regeringen att låta det arbetet bara bli ett dokument som läggs till handlingarna. När det gäller regionalpolitiska kommitténs slutbetänkande finns det också en hel del frågetecken. Det första som slår en är själva målformuleringen. Den målsättning som gäller för regionalpolitiken i dag är nämligen att ”människor i alla regioner skall ha likvärdiga levnadsförhållanden i socialt, kulturellt och ekonomiskt hänseende”. I regionalpolitiska kommitténs betänkande står det att ”regionalpolitikens mål är att skapa fungerande regioner i ekonomiskt, socialt, kulturellt och ekologiskt avseende”. Det skulle vara mycket intressant att få höra arbetsmarknadsministerns tolkning av denna nya målformulering. Anser Ingela Thalén att den är bättre än den tidigare? Ger denna målsättning bra och tydliga signaler om hur landsbygden skall utvecklas i framtiden? Eller är det här ytterligare ett tecken på socialdemokratins avideologisering — att den ekonomiska utvecklingen sätts före människornas rätt till likvärdiga förhållanden? Vi i vpk efterlyser en strategi för landsbygdens utveckling. Regionalpolitiska kommittén beskriver utvecklingen och strukturomvandlingen i samhället. Men man intar ståndpunkten att den utvecklingen på något sätt är ödesbestämd och opåverkbar. Hittills har denna utveckling lett till problem både på landsbygden och i de tätbefolkade områdena. Storstadsregionerna dignar av problem, och regeringen tvingas till panikåtgärder för att minska överhettningen. Men samtidigt har landsbygden också andra problem som angrips med ett kortsiktigt tänkande och på ett ogenomtänkt sätt. Det får aldrig bli en fråga om stad eller land. Det måste vara både-och. Ensidiga satsningar på utvecklingen av vissa regioner kan bara skapa problem. Det handlar om att ha en helhetssyn. Egentligen är det kanske fel att tala om problemområden. Det handlar i stället i stor utsträckning om hur vi värderar olika resurser i samhället. Vi lever i en tid då regeringen inte på rätt sätt kan värdera de tillgångar som vi har i Sverige i form av stor landsbygd. Förändringen av jordbruket är ett exempel när det gäller bristen på helhetssyn. Den livsmedelspolitiska arbetsgruppen har haft att arbeta med ett väldigt snävt perspektiv, enligt givna direktiv. I stället för att mera förutsättningslöst se vilka utvecklingsmöjligheter som öppnar sig i och med en avreglering av jordbruket har man varit bunden av eventuellt kommande restriktioner från GATT. Man borde naturligtvis i det här sammanhanget ha tagit med diskussionen om den framtida energipolitiken. Men det är väl knappast någon som inte känner till de problem som utsläppen från trafiken skapar eller det faktum att vi skall avveckla kärnkraften. Vilka resurser finns det inom jordbruket när det gäller att bidra till den omställning som är nödvändig? Den frågan borde också ha diskuterats i livsmedelspolitiska kommittén. Vi i vpk har krävt en helhetsbedömning för att kunna gå med på en avreglering av jordbruket. Men vi har också krävt en stor satsning på energipolitiken. Jordbrukets framtid är en ödesfråga för landsbygdens utveckling. Det framgår om man studerar en rapport som är framtagen av länsstyrelsen i Jämtlands län. Arbetet inom jordoch skogsbruket utgör enligt den rapporten ungefär hälften av sysselsättningen i många kommuners glesbygdsområ den. Samma utveckling och situation kan konstateras på många andra håll. Rapporten belyser på ett bra sätt hur viktigt det är med tydliga signaler från statsmakterna. En annan viktig fråga som hittills i stort sett har nonchalerats av samhället är kvinnornas situation på landsbygden. I mitt hemlän — Västerbottens län — blev det mer eller mindre en chock för dem som började dela in utflyttningsstatistiken i män och kvinnor när de insåg att det faktiskt var kvinnorna som hade lämnat inlandet. Det hade inte ens fallit herrarna in att det kunde finnas en könsaspekt bakom utflyttningen. Men egentligen är det inte så konstigt. Om man ser tillbaka på de regionalpolitiska satsningar som har gjorts, finner man att det är en bråkdel av resurserna som går till kvinnosysselsättningar. Det har ansetts naturligt att stödja typiskt manlig företagsamhet. Kvinnorna har inte haft samma möjligheter till rådgivning, och deras ansökningar har oftare ansetts vara mindre seriösa än männens. Det förtjänar också att påpekas att det är män som har gjort dessa bedömningar. Jag är alldeles säker på att situationen på landsbygden skulle ha sett annorlunda ut i dag om hälften av det regionalpolitiska stödet hade gått till kvinnorna. Jag vill avsluta med att fråga vad arbetsmarknadsministern tänker göra för att regionalpolitiska satsningar på ett bättre sätt än som hittills varit fallet skall komma kvinnorna till del.
Jag vill erinra om att antalet deltagare i debatten liksom fördelningen mellan partierna är resultatet av en överenskommelse som vi har träffat om debattreglerna.

Herr talman! Jag tror säkert att arbetsmarknadsminister Ingela Thalén klarar av att tala om vilken landsbygdsoch glesbygdspolitik som hennes parti förespråkar — men det gäller ju då att hon har fått klart besked från regeringen i övrigt. Det är utmärkt att vi fått möjlighet att föra den här debatten om landsbygdsoch glesbygdspolitiken. Men samtidigt måste jag säga att det ser ganska lustigt ut i kammaren i dag. Borta i vänstra hörnet, sett från talarstolen, finns väl bara Carl Bildt. Men sedan ökar lyssnarskaran så att säga ju längre norrut man kommer. Jag beklagar att det skulle behöva kosta så mycket som förlusten av en sådan kraft som Åke Edin, som ju varit ordförande i glesbygdsdelegationen, för att vi på allvar skulle börja diskutera dessa frågor. Det finns ett behov av att få redovisat var regeringen och ansvarigt departement står i landsbygdsoch glesbygdspolitiken. Behovet är påkallat efter den senaste tidens alltmer högljudda missnöje med arbetsmarknadsministerns och regeringens politik men också med att samarbetet med glesbygdsdelegationen inte har fungerat. Man kanske kan säga att det är en gammal surdeg som har börjat jäsa med full fart och som bl.a. har resulterat i att ordföranden i delegationen, Åke Edin, har avgått i protest mot vad han ansett vara bristande förtroende och misstro mot delegationens arbete. Det är naturligtvis inte någon nystöpt surdeg som börjar jäsa med en sådan hastighet. Ämnet till den kan sägas härstamma från den alltsedan industrialiseringen rådande samhällsutvecklingen, som har inneburit att landsbygden och dess tätorter utarmats år efter år. Visst har det gjorts en del för att lindra obalanserna, men verkliga botemedel har uteblivit. I den styvmoderliga behandlingen har landsbygdens utveckling kommit i kläm mellan marknadskrafter, sektorpolitik och en ostrukturerad och ganska tandlös regionalpolitik. Det har inte blivit bättre sedan landsbygdsfrågorna flyttades över till ett nytt departement och en ny ansvarig minister. Möjligheterna att ta till vara landsbygdens resurser och utvecklingsmöjligheter förutsätter att landsbygden på ett rättvist sätt får sin del av det som staten satsar på utveckling och infrastruktur. Styrmedel för en sådan politik har saknats. Ja, landsbygden har t.o.m. via skattsedeln fått betala för sin egen utarmning. De bidragspaket och stöd som erbjudits landsbygden och glesbygden har varit som en del julklappar kan vara. Det är mycket papper omkring och en liten ömtålig sak inuti. För givaren kan det vara ett jobbigt elände att slå in paketet, eller ett kärt besvär, beroende på vad man vill uppnå. Jag hoppas att tomten kommer till Ingela Thalén och till alla andra, men framför allt hoppas jag att hon och arbetsmarknadsdepartementet av statsministern och regeringen får mandat att driva en kraftfull regionalpolitik, där landsbygdsoch glesbygdsfrågorna tas på allvar. Om man vill kan man tolka det som mer kraft till minister Thalén. Man kan också säga att det är mer kraft i regeringskansliet för regionalpolitiken och pengarna — men naturligtvis bara för att sedan sprida kraften eller makten till regionerna, som naturligtvis är ”bäst” på att veta vilka behov de har och vad man bör satsa på där. I det landsbygdsprogram som glesbygdsdelegationen nu håller på att slutföra och som skall läggas fram för regeringen, menar vi att man måste ”garantera” att fackdepartementen verkligen tar hänsyn till landsbygden, och vi föreslår åtminstone tre åtgärder: 1. Varje departement skall precisera mål och göra program för att förverkliga det fastställda landsbygdsprogrammet. 2. Verksamhetsplaner m.m. som tas fram av affärsdrivade verk och myndigheter skall innehålla särskilda landsbygdsavsnitt. 3. Fackdepartementen måste årligen redovisa till ansvarigt departement vad man har uträttat för landsbygden. Utan de här tre åtgärderna och utan förankring i regeringskansliet har landsbygdsfrågorna inte stor chans att bli hörda, och då är risken att en massa arbete kommer att göras som inte resulterar i en regeringspolitik där landsbygdsfrågorna tas på allvar. Då var det inte mycket bevänt med det arbetet. För att detta skall fungera krävs det att regeringen är tydlig och konkret i formuleringen av målet för regionalpolitiken och för landsbygdsoch glesbygdspolitiken. För att kunna formulera trovärdiga och handlingskraftiga mål måste regeringen och ansvarigt statsråd lyssna på de människor och organisationer som är berörda och som känner problematiken på basplanet. Planeringen skall alltså ske nerifrån och upp, inte tvärtom. Upphovet till att surdegen har börjat jäsa är att alla signaler om en kursändring av regionaloch landsbygdspolitiken har uteblivit. Inte ens den lista på över 6 000 förslag och krav, som sedan konkretiserades till 300 efter landsbygdsriksdagen, har satt fart på regeringen. Det hade många förväntat sig, inte minst vid kampanjens avslutning i september i Östersund. Men där gavs inga besked. Ingela Thaléns tal var så uddlöst att hennes egna, dvs. s-skribenterna — jag har hört det själv — ansåg att det var omöjligt att skriva ett referat, eftersom talet inte innehöll några nyheter alls och inte några som helst utfästelser för en offensiv landsbygdspolitik. Det gick inte att ta miste på att den besvikelse och förvåning som jag själv kände också fanns bland många konferensdeltagare. Vid mitt senaste möte med statsrådet Thalén påtalade jag detta och blev då anmodad att läsa hennes tal igen. Det har jag gjort. Det är ett 45 minuter långt och välformulerat tal, med en problemformulering om landsbygdspolitiken som är okej, men det sägs inte något konkret eller något om hur de vackra orden skall omsättas i verkligheten. Hon lyfter fram fyra områden i talet: utbildning, kommunikationer, kultur och kvinnor. Alla dessa fyra områden är mycket viktiga, liksom energi, jordbruk och miljö. Jag skall kommentera två områden. Ingela Thaléns visioner vad gäller utbildning, som är mycket viktig, inskränker sig till följande: ”Det behövs en medveten satsning på utbildning, fortlöpande kompetensutveckling och hög forskningsintensitet. Kort sagt: kunskapssamhället måste få en chans även på landet.” Det hade varit intressant att få veta mer konkret hur det skall gå till.

Miljöpartiet brukar ibland anklagas för att vara teknikfientligt. Det är vi inte, som många vet. I detta sammanhang vill jag säga att datatekniken är en fantastisk möjlighet för glesbygden. Kanske har vi bara sett början på en utveckling som ger många fler möjligheter att bo i glesbygd och kommunicera via energisnål svagströmsteknik. Det är ett mycket bra redskap också för dem som vill studera på distans på högskolorna, men det är naturligtvis också bra för dem som vill arbeta med kvalificerade arbetsuppgifter i hemmet, långt borta från tätorternas kontorslandskap. Tiden går fort när man står i talarstolen, och jag skall be att få återkomma till kommunikationer, som är nästa område som jag hade tänkt ta upp. Min tidsfrist är ute om några sekunder. Regeringens och arbetsmarknadsministerns tidsfrist vad gäller viljan att åstadkomma en landsbygdsoch glesbygdspolitik värd namnet går enligt min mening ut om några månader, när det slutliga regionalpolitiska förslaget ligger på bordet. Då kan vi se hur regeringens prioriteringar ser ut för landsbygden och glesbygden.

Herr talman! Under de senaste veckorna har det förts en intensiv debatt om glesbygdsfrågor. I den debatten har det förekommit såväl överdrifter som rena felaktigheter. Av det skälet är det mycket bra att vi i dag får möjlighet att sakligt gå igenom vad som gäller beträffande glesbygdspolitiken. Det som föranlett debatten är, som flera talare har poängterat, att Åke Edin har avgått som ordförande för glesbygdsdelegationen. För att åtminstone klara ut en del av missförstånden vill jag inledningsvis redogöra för regeringens beredningsprocess inför arbetet med en regionalpolitisk proposition. Den regionalpolitiska kommittén avlämnade i september månad sitt betänkande. Det gick ut på en bred remiss till 250 remissinstanser. Därutöver kom jag överens med landsbygdskampanjen om att det vore bra att ta fram en populärversion, och den har distribuerats till bygdekommittéer och andra ica 13 000 exemplar. Det är således ett mycket omfattande remissarbete som pågår, där en rad myndigheter, organisationer och enskilda människor får ta ställning till hur de vill ha det i framtiden med regionalpolitiken. Remisstiden gick ut den 1 december, och just nu håller vi på med att sammanställa remissynpunkterna. Arbetet på en regionalpolitisk proposition börjar härmed, och avsikten är att regeringen i slutet av februari skall presentera ett regionalpolitiskt förslag för riksdagen. Underlaget för den regionalpolitiska propositionen utgörs av ett flertal utredningar. Det är naturligtvis först och främst den regionalpolitiska kommitténs betänkande, men det är också utvärderingen av teknikcentra och utredningen om industricentra samt glesbygdsdelegationens olika arbeten. Även Sven Mobergs utredning om insatser för Östersundsområdet hör till det underlag som bereds i samband med arbetet på en proposition. I den utredningen föreslås att ett glesbygdscentrum bildas och lokaliseras till Östersund. Jag tycker det är rimligt att det förslaget bereds nu, så att den regionalpolitiska propositionen kan innehålla förslag också i denna del. Jag har därför tillsatt en utredningsman som skall redovisa arbetsuppgifternas inriktning och de praktiska möjligheterna att lokalisera detta glesbygdscentrum till Östersundsområdet. I direktiven heter det att utredaren skall samråda med glesbygdsdelegationen och berörda myndigheter. Han skall arbeta snabbt och redovisa sitt resultat senast i januari 1990, för att det skall kunna avsätta resultat i den regionalpolitiska propositionen. Enligt min uppfattning är en viktig utgångspunkt för arbetet att riksdagen i ett sammanhang får ta ställning till såväl den politiska inriktningen som den organisatoriska formen och de finansiella ramarna när man fattar beslut om den framtida regionaloch glesbygdspolitiken. På samma sätt resonerar jag när det gäller frågor om innehållet i den regionalpolitiska propositionen. Jag anser att man måste ha respekt för att remissinstanser först skall få säga sitt. Jag vill naturligtvis ta del av vad olika organisationer, myndigheter och personer anser i de regionalpolitiska frågorna. När det gäller landsbygdspolitiken har jag redan tidigare sagt att det kommer att finnas en sammanhållen landsbygdspolitik i den regionalpolitiska propositionen. Det är viktigt att ta vara på det engagemang som finns i landsbygden och de initiativ som har tagits i samband med kampanjen ”Hela Sverige ska leva”. Jag ser mycket positivt på landsbygdens möjligheter i framtiden. Det anmärkningsvärda är ju att den här debatten förs i en situation när det går bättre än på mycket länge för landsbygden. Det finns en optimism, det finns en framtidstro, det sjuder av investeringsvilja och nya företag startas i stor omfattning. Befolkningssiffrorna har stabiliserats i den rena glesbygden — förra året ökade befolkningen något för första gången på många, många år. De tre första kvartalen i år var nettoinflyttningen till skogslänen 6 100 personer. Sysselsättningen i stödområdena ökar, och arbetslösheten minskar över hela landet. Stödet till glesbygden ökar kraftigt. Bara under de senaste två åren har det ökat med 50 76. Det innebär att omkring 1 500 arbetstillfällen skapas årligen med hjälp av glesbygdsstödet. Till detta skall läggas lokaliseringsstödet, som innebär att ytterligare jobb tillkommer. Den optimism och framtidstro som finns avspeglar sig också i ett förändrat stämningsläge. Låt mig ta Norrbotten — ett av de mest utpräglade glesbygdslänen i landet — som exempel. I sin senaste rapport skriver länsarbetsnämnden: ”Den positiva utvecklingen i länet kvarstår. Tillströmningen av lediga platser fortsätter. Arbetslösheten har minskat. Folkmängden har ökat och fler människor flyttar till än från länet. Sysselsättningen har ökat speciellt för kvinnorna.” Den förändrade sinnesstämningen, den sjudande optimismen på många håll måste ju bero på någonting. Det är en förändring som har skett. Och jag menar att det är den politik som den socialdemokratska regeringen har fört. Den har inneburit att det skapats goda förutsättningar för människor i hela landet. Det står i kontrast till den situation som rådde då de olika borgerliga regeringarna hade makten i landet. Då präglades verksamheten av pessimism och misstro. Den politik som skall bedrivas måste bygga på att vi skall fortsätta med de positiva inslagen, förstärka den optimism som finns. Det gäller att satsa på den utveckling som redan pågår. I den regionalpolitiska propositionen kommer en sammanhållen politik att presenteras för att utveckla just hela landet. Jag skall kommentera några av de tidigare inläggen. Börje Hörnlund var inne på lantbruksfrågorna och livsmedelsfrågorna. Lantbruket — och mjölkproduktionen — i norra Sverige har enligt en undersökning, som gjorts av arbetsgruppen för framtidens jordbruk, varit det mest lönsamma i riket, beroende på de stöd till jordbruket som finns i norra Sverige. I förslaget till ny jordbrukspolitik har jordbruket i norra Sverige prioriterats. Vårt förslag — dvs. arbetsgruppens förslag — innebär fortsatt Norrlandsstöd, utökat naturvårdsstöd och utökat glesbygdsstöd. Till Börje Hörnlund vill jag också säga att avsikten inte är att Sverige skall dra ned gränsskyddet ensidigt, utan det skall ske i samråd med länderna inom GATT. Sedan säger Börje Hörnlund att statsbidraget till kollektivtrafiken har försvunnit. Jag kan citera ur ett beslut när det gäller extra skatteutjämningsbidrag: ”Vidare utgår bidrag för att trygga kollektivtrafiken i glesbygden, sedan statsbidragen för detta ändamål slopats” — dvs. kommunerna får genom extra skatteutjämningsbidrag detta stöd. Carl Bildt presenterade moderaternas strategi för landsbygdsutveckling. Avreglering, lägre skatt, mindre byråkrati — det skulle vara det moderata receptet. Och Carl Bildt målar upp hoten mot landsbygden i den socialdemokratiskt förda politiken. Men faktum är ju att det aldrig har startats så många företag som nu, under senare tid. Genom den kommunala skatteutjämningen har en regional omvandling kunnat ske. Genom utbyggnad av kommunl omsorg har många arbetstillfällen skapats — och detta är fortfarande basen för sysselsättningen, inte minst för kvinnor. Jag kan dela Carl Bildts uppfattning att vi ständigt skall ha en översyn av onödig byråkrati. Och jag kan också dela uppfattningen att vi behöver satsa mycket mer på kvinnornas sysselsättning. Men det handlar inte om den inriktning som moderaterna går in för, utan vi har en helt annan syn på hur välfärden skall fördelas i landet. När moderaterna säger nej till företagsstöd, säger man ju faktiskt också nej till en hel del av den utveckling som sker. Några talare har varit inne på att det är bra att man äntligen på allvar diskuterar glesbygdspolitik, för det har man inte gjort tidigare. Ja, det beror naturligtvis på vad man menar — och hur man menar att diskussionen förts. Jag har varit rikspolitiker i drygt två år, och jag har haft ansvar för arbetsmarknadsoch regionalpolitik i ett år. Under det här året har jag fört intensiva diskussioner i en rad olika organ om glesbygdsoch landsbygdsfrågor och regionalpolitik — i olika länsgenomgångar, i olika kommungrupper, i olika enskilda samtal, i gruppträffar med LRF lokalt, i sammankomster ordnade av bildningsförbunden, i utvecklingsgrupper och i glesbygdscentrumgrupper. Jag menar att i de sammanhang där jag har haft förmånen att få delta har det förts en mycket intensiv debatt om glesbygdsfrågor — för att inte tala om hela den kampanj som har förts. Jag skulle vilja citera vad som sägs i kampanjbladet nr 7 i kampanjen ”Hela Sverige ska leva!” Kampanjbladet är tryckt efter glesbygdskampanjens avslutning uppe i Östersund, och det inleds: ”Nu har arbetet med att omsätta kampanjen i praktisk politik inletts! ——— Vi ska föra en offensiv och utvecklingsinriktad politik för hela vår landsbygd.” Vad som sägs i denna artikel är att kampanjen nu är över och att vi nu skall se till att omsätta kampanjen i praktiken. På sista sidan i samma kampanjblad från delegationen säger man följande: ”Nu är remissarbetet kring den regionalpolitiska utredningen i full gång — — Ta chansen, sätt betänkandet under luppen, granska det kritiskt och konstruktivt. Det kan säkert förbättras! Utredningsförslaget och remissvaret kommer att ligga till grund för den proposition som regeringen ska lämna över till riksdagen under nästa år och där tas det avgörande beslutet om den framtida regionaloch landsbygdspolitiken.” Herr talman! Från hela världen kommer besökare till Sverige. De vill faktiskt se hur det här lilla märkliga landet i norr har lyckats med det som det övriga Europa inte har klarat av. För många är det svårt att förstå hur man här har lyckats förena förändringar i industristruktur, låg arbetslöshet, så många sysselsatta och en fortsatt social välfärd. Den politik som den socialdemokratiska regeringen bedrivit har inneburit att grunden för en rättvis fördelning har lagts genom att vi har skapat så många arbetstillfällen, genom att vi har undanröjt arbetslösheten och genom att vi har satsat på en utvecklad välfärd för alla. Om man skall ha en vision, om man över huvud taget vågar formulera en vision, skulle min vision vara att vi skall kunna skapa balans mellan olika regioner och harmoni mellan olika hembygder. Eftersom vi behöver varandra får vi inte skapa motsättningar mellan storstad och landsbygd. Vi vill att politiken skall ge utrymme för människor att leva i olika typer av samhällen. Den livligt pulserande storstaden får inte upplevas som en konkurrent till den öppna landsbygden. Det är vår politik som skall se till att detta inte sker. För att uppnå detta menar jag att politiken generellt måste syfta till att skapa tillväxt; Sverige behöver en högre tillväxt. Genom aktiva regionalpolitiska insatser kan vi ta vara på lediga resurser. Medan det krävs en rad följdinvesteringar för varje arbetstillfälle som skapas i storstaden, finns det gott om ledig kapacitet i många delar av landet. Medan det råder brist på arbetskraft i storstäderna, är fortfarande många undersysselsatta i andra delar av landet. Politiken syftar till att skapa bättre balans häremellan. Vi skall även fortsättningsvis föra en tydlig och rättvis fördelningspolitik. Samtidigt som vi tar vara på tillväxten och ökar den skall vi genomföra en solidarisk och rättvis fördelning av våra resurser. Alla skall få tillgång till arbete, god bostad och bra service i hela landet. Vi skall vidare vara rädda om särarten. Vi skall bygga regionalpolitiken på att det finns särarter i våra bygder, att det krävs en typ av insatser i Norrlands inland, men att helt andra insatser behövs i andra delar av landet. Vi skall ta vara på det som är positivt i storstaden, i tätorten, på landsbygden och i glesbygden. Det är denna politik som jag menar främst gagnar landets utveckling och som även gynnar landsbygd och glesbygd.

Herr talman! Jag blev mycket glad över Carl Bildts nyvunna intresse för landsbygdsutvecklingsfrågor. Jag är en noggrann man, och därför har jag studerat regeringens förslag — alla de negativa förslag som har duggat när det gäller landsbygdsutvecklingen, mot landsbygdsutvecklingen. Men landets regering är faktiskt en minoritetsregering, så någon har hjälpt förslagen att gå igenom i riksdagen; och det är inte centerpartiet. Men rätt många förslag har hjälpts igenom av herr Bildt. Så sent som i våras satt jag ca 20 timmar utanför herr Bildts dörr — som en hund! — för att få tala om länsutvecklingsanslagets storlek. Jag kom fram till slut. Jag förutsätter att jag i och med detta herr Bildts nyvunna intresse inte ens behöver besöka honom. Jag är också glad över Bildts intresse för skatter. Bor man i Vilhelmina betalar man 20 kr. mer per hundralapp än vad man gör i en lågskattekommun för kommunal service, dvs. taxor och kommunalskatt. När det gäller den typen av skattedebatt har inga moderater befunnit sig på barrikaden. Men jag förutsätter att det kommer att ändras. I övrigt håller jag med herr Bildt: en riktig regeringspolitik leder till att man inte behöver vare sig paket eller bidrag. Men då skall vi hjälpas åt i den delen. Sedan till fru Thalén. Hon diskuterar befolkningsutvecklingen länsvis. Ja, vi vet att Umeås befolkning ökade med 1 800 och att Luleås ökar. Men vad har det med landsbygdens befolkningsutveckling att göra? Det är ju tyvärr så att det i utkanterna inte går bra. Det går inte ens bra i utkanterna av Umeå kommun, och långt mindre i länets småkommuner. Det är ju detta vi resonerar om i dag, och jag hoppas verkligen att fru Thalén kommer tillbaka till detta. Jag tycker litet synd om fru Thalén. Alla statsråden är ju med och lägger fram dessa förslag. Regionalpolitiken är en liten bit av det som är avgörande för om vi skall få en positiv utveckling eller inte, och det är fru Thaléns ansvarsområde. Men fru Thalén förtjänar kritik eftersom hon har samordningsansvaret. Thage G Peterson brukade först tala om regionalpolitiska rådet och sedan om den samordnande statssekreterargruppen som skulle lösa alla problem. Nu har det regionalpolitiska rådet slutat sammanträda, och statssekreterarna fungerar tydligen inte alls, eftersom de kommer med alla dessa negativa förslag.

Herr talman! Börje Hörnlund verkar närmast irriterad över att en partiledare deltar i debatten. Men jag kan försäkra honom om att jag kommer att göra det flera gånger. Börje Hörnlund är välkommen till mig. Men när Börje Hörnlund antichambrerar utanför min dörr beror detta på att relationerna mellan centern och moderaterna, och mellan olika partier i övrigt, normalt är så att vi förhandlar direkt mellan partiledningarna och då har frekventa kontakter. För mig är det viktigt att hålla kontakten med Olof Johansson i sådana här frågor. Och normalt fungerar det ju så att Börje Hörnlund går till Olof Johansson och Olof Johansson går till mig. Sedan inträffar det då och då litet mer underliga turer, men de ligger kanske i utkanten av det normala parlamentariska arbetet. Vi skall enligt min mening vara överens om att glesbygdens och landsbygdens framtid inte ligger i paket, inte i bidrag och inte i byråkrati. Låt mig nämna några saker som bör göras resp. inte bör göras för att underlätta Åen positiva utveckling som jag håller med arbetsmarknadsministern om att vi nu ser tydliga tecken på. Öka väganslagen. Utan vägar fungerar inte glesbygden och landsbygden. Vi lade i januari fram ett förslag om ett extra engångsanslag på 1 miljard kronor i syfte att höja nivån på vägarna. Det förslaget har vi inte fått igenom; det tycker jag är synd. Säg nej till den höjda bensinskatten. Jag tror inte att arbetsmarknadsministern på något sätt kan göra gällande att en höjning av bensinskatten underlätter landsbygdens utveckling. För Börje Hörnlund vill jag i all vänlighet påpeka att även centern föreslår en, om än mindre, höjning av bensinskatten. Säg också nej till höjda kommunalskatter. Jag håller med om att vi måste ha ett bättre skatteutjämningssystem. Men viktigt är också att vi sätter ett tak för de kommunala skattehöjningarna. I dag finns de högsta kommunalskatterna oftast ute i glesbygden. Och det är inte alltid centern som säger nej till de höjda kommunala skatterna. Till det kommer den effekten att det är på de orter där man drivit upp kommunalskatten som tvångssparandet drabbar hårdast. Se till att vi får bättre skatteregler för småföretagen. Det har med skatteöverenskommelsen att göra. Det har faktiskt också att göra med avskaffandet av löntagarfonderna, som ju innebär att man tar pengar från de små och medelstora företagen i glesbygden och överför dem till börsen, där storföretagen gynnas av detta. Säg också nej till nya bidragsbyråkratier. Oavsett om vi talar om den föreslagna inlandsstyrelsen eller någonting annat leder bidragsbyråkratier till ett bidragsberoende, som långsiktigt är negativt för det självförtroende som måste finnas och som finns i glesbygden. Se till att vi för en jordbrukspolitik där vi inte ger oss in på internationella eller ekonomiska experiment, som Börje Hörnlund antydde, utan håller jämna steg med utvecklingen i framför allt den europeiska gemenskapen. Då kan vi åstadkomma en bra utveckling för landsbygden och glesbygden.

Herr talman! Jag blev djupt besviken över Ingela Thaléns totala avsaknad av självkritik. Det är strålande tider i landets glesbygder, landsbygden blomstrar som aldrig förr! Dessutom privatiserar man, sade Ingela Thalén. Jag trodde allt jordbruk var privatiserat av hävd och sedan årtionden. Inte ett enda svar fick jag på mina frågor! Är det möjligen så att man aktar sig noga för att svara på folkpartiets realistiska frågor, därför att det kan bli obekvämt om man inte är beredd att ställa upp på många av våra lösningar? Ingela Thalén talade om propositionen som skall skrivas, om remisstiden och om vilka mängder av remissinstanser som har fått chansen att svara. Men de har ju inte haft någon rimlig tid till sitt förfogande. Det finns inte någon som har arbetat med den remissen som över huvud taget tyckt att det är realistiskt att hinna svara på allt detta på så oerhört kort tid. Dagens debatt handlar om turbulensen i glesbygdsdelegationen. Varför, Ingela Thalén, satsar man först på organisationen och sedan på verksamheten eller politiken? Är det över huvud taget någon här i kammaren eller här i landet som i dag vet om vi skall ha en glesbygdsdelegation eller vilken politik som regeringen tänker föra? Dessutom är detta en minoritetsregering, som över huvud taget inte kan bestämma någon politik alls. Ni får finna er i vad vi beslutar här i kammaren! Det skulle vara skönt om några socialdemokrater från Sveriges riksdag också deltog i den här debatten. De kanske har en annan uppfattning än minoritetsregeringen! Eller går de i regeringens ledband? Varför diskriminerar ni kvinnorna, Ingela Thalén? Varför får kvinnorna inte möjlighet till samma sänkta socialavgifter som männen i inlandet? Varför stöttar ni inte de verksamheter som är typiska kvinnoverksamheter på landsbygden? Det är en fråga som vi måste klara ut. En annan fråga är: Hur blir det med järnvägen? Är ni beredda att gå folkpartiet till mötes när det gäller att satsa mångdubbelt på investeringar i järnvägen? Det är också en viktig fråga. Vi har lagt fram förslag om generell arealersättning i jordbruket. Skall vi tillsammans jobba för ett jordbruk som skall finnas också i framtiden måste vi ge jordbrukarna omställningsmöjligheter, nya möjligheter att satsa på kompletterande verksamhet. Är regeringen eller socialdemokraterna beredda att hjälpa till med det, så att vi har ett lantbruk även i fortsättningen? Frågorna är många, Ingela Thalén. Svaren borde komma nu.
Jag erinrar igen om att fördelningen av taletiden mellan partierna i den här debatten har skett i enlighet med den överenskommelse som har träffats.

Herr talman! Jag skall börja med att be om ursäkt för mitt påhopp på de socialdemokratiska riksdagsledamöterna i mitt första inlägg. Jag hade tyvärr fått fel information om debattreglerna. Men det var väl tur då att jag gjorde som jag gjorde, så att jag fick en chans att rätta till det. Det är bra att ni gärna skulle ha ställt upp om ni hade fått. Det är fler än jag som har undrat över varför ni inte finns med i debatten. När det regnar på prästen stänker det på klockaren, säger man. Att det, som arbetsmarknadsministern säger, går bättre än på länge även på landsbygden är inte alls ett resultat av regeringens politik utan ett stänk från den onormala högkonjunktur som lett till drastiska åtgärder här i kammaren — t.ex. tvångssparandet, som socialdemokraterna och centerpartisterna har beslutat om. Men det faktum att det enligt Ingela Thalén ser positivt ut gör det ännu viktigare att regeringen ger konkreta och tydliga signaler för framtiden. Människorna som bor på landsbygden delar nog inte riktigt arbetsmarknadsministerns optimistiska syn på tillvaron. Det finns en oerhörd styrka och livskraft hos människorna ute i landet men också en oro inför framtiden. Hur handskas regeringen med den? Jag tycker att arbetsmarknadsministern har varit nonchalant och nöjt sig med eget beröm. Måhända imponernas utländska besökare av det, men vi gör det inte. Medan centerpartister och moderater vandrar hit och dit mellan varandra och inte vet vem de skall prata med eller i vilken ordning, vill vi gå rakt på sak och ställa frågor till regeringen. Vi vill se en analys av de sammantagna effekterna för landsbygden av alla pågående utredningar. Det behövs omgående en sådan inför vårens många beslut, t.ex. om jordbruket och regionalpolitiken. Får vi en sådan analys innan vi skall fatta beslut? När det gäller utflyttningen till landsbygden räcker det faktiskt inte att titta på nettosiffror och veta att människor flyttar ut. Man måste ställa sig frågan vart de flyttar. I ett av skogslänen, nämligen det jag kommer ifrån — Västerbotten — har vi Umeå, som är en av de mest expansiva städerna i Sverige just nu. I dagarna passerar invånarantalet 90 000-strecket. Inte är det någon hjälp för inlandskommunerna i Västerbotten! De har precis samma problem som tidigare. Jag vill också i all korthet återkomma till behovet av en helhetssyn för landsbygdspolitiken. Jag tycker att dagens politik är splittrad och oklar. Den är i sig ett tecken på vilken vikt regeringen lägger vid de här frågorna. Egentligen är den utveckling vi i dag ser mycket oroande. Vi ser ju faktiskt en stagnation eller en tillbakagång av välfärden. Tidigare självklara rättigheter börjar ifrågasättas. Jag skulle vilja få svar också på frågan vad arbetsmarknadsministern vill göra åt de problemen.

Herr talman! Jag måste säga att jag tyckte att det var nästan fräckt av Ingela Thalén att säga att landsbygdsriksdagens krav och förslag hade en chans att komma med i REK 87 med den korta remisstiden! Nästa område som jag vill kommentera gäller kommunikationer. Det tog Ingela Thalén upp i sitt tal i Östersund. Hon menade att kommunikationer är nödvändiga för landsbygdens utveckling. Förvisso är det så! Här i riksdagen har vi beslutat att trafikpolitiken skall erbjuda människor i olika delar av landet tillfredsställande, säker och miljövänlig trafikförsörjning. Ändå satsas det på dyra motorvägar, som — bortsett från de skador de förorsakar miljön — slukar pengar från andra projekt. Hur är det i dag? Tågen rusar förbi många stationer i landsbygdssamhällen, och det är inte bara Intercitytågen som gör det utan det är alla tåg. Ofta stannar inte något tåg där alls. Och hur ser grusvägarna ut? Den mellan Ljusdal och Kårböle t.ex.? Eller den mellan Åsträsk och Kalvträsk? De blir allt gropigare och plågsammare för dem som skall färdas på dem, medan pengarna satsas på projekt i storstadsområden och på motorvägar. Är det inte dags att prioritera de mindre vägarna nu och den från miljösynpunkt viktiga järnvägen? Det är en rak fråga till Ingela Thalén. Det innebär bl.a. att snabbtågsutbyggnaden på ostkustbanan hastar, det innebär att inlandsbanan och Frykdalsbanan skall rustas och det innebär att Dellenbanan snarast skall bli försöksjärnväg. Är det bra för utvecklingen att lägga ned persontrafiken på Blekinge kustbana eller mellan Vännäs och Umeå eller på Sundsvall Östersunds-linjen? Tyvärr är det precis vad som kommer att hända om regeringen inte kan skaffa fram 140 milj.kr. före den 1 februari, då SJ:s tidsplan fastställs. Vad kan statsrådet Ingela Thalén göra åt det? Detta är viktiga frågor för landsbygdens framtid. Det är stora skillnader mellan miljöpartiets och regeringens glesbygdsoch landsbygdspolitik. Majoritetens förslag i REK 87 att satsa på mellanstäder är ett typexempel på detta. Tanken att utlokalisera verksamhet från storstäderna till mindre städer för att minska överhettningen och slitaget på miljön är naturligtvis lovvärt, men med samma resonemang kommer också satsningen på mellanstäderna att innebära att de mindre orterna runt mellanstora städer utarmas. Det blir alltså en koncentration i stället för en spridning. Utarmningen kommer att gå fortare med detta förslag. När det gäller mitt hemlän innebär förslaget att Gävle får stöd för industriverksamheter och tjänsteföretag, medan en liten ort som Ockelbo inte får det. Vad som kommer att hända med Ockelbo vill jag att Ingela Thalén skall kommentera.

Herr talman! Får jag först säga att det inte är ett dugg synd om Ingela Thalén — inte det minsta, även om man ibland vill ge ett intryck av ”lilla, stackars flicka som inte kan hantera det här”. Jag vill nog påstå att det är besvärligt att ha samordningsansvar oavsett vem som får detta ansvar och oavsett om det är den ena eller den andra regeringen som har det. Detta är stora frågor, och de kräver naturligtvis omfattande arbete. Jag har tidigare sagt att det finns skäl att diskutera om samordningen inom regionalpolitiken är den bästa. Jag har också sagt att jag är beredd att återkomma i den regionalpolitiska propositionen med förslag om hur sådan samordning skall kunna förstärkas. När det gäller rådet för glesbygdsfrågor skrev förre industriministern till ledamöterna i rådet och föreslog att rådet skulle vila under den tid som utredningen arbetade. Det är min avsikt att rådet skall återuppta sitt arbete när den regionalpolitiska propositionen har behandlats i riksdagen. De befolkningstal som jag nämnde avsåg glesbygdens befolkningstal, inte länens, Börje Hörnlund. Carl Bildt tyckte att man skall satsa på en politik som gör att man inte behöver s.k. paket och särskilda åtgärder. Det är naturligtvis en utomordentligt bra uppfattning och en riktig inställning till hur man skall bedriva politik över huvud taget. Det hade naturligtvis varit oerhört tacknämligt om den borgerliga regeringen på sin tid hade drivit en sådan politik. Då hade inte den socialdemokratiska regeringen år 1982 och åren närmast därefter tvingats till den ena stora paketlösningen efter den andra. Dessa paket tror jag såväl moderater, centerpartister, folkpartister som de miljöpartister som fanns, även om de inte var så många, var glada över då insatserna gjordes i de län och regioner som fick ta del av insatserna. Självförtroendet sjunker om man tvingas ta emot bidrag, sade Carl Bildt. Det beror naturligtvis på hur bidragen organiseras och i vilket syfte de lämnas. Jag hävdar fortfarande att lokaliseringsstödet har varit oerhört viktigt för de stödområden som fått sådant. Det finns en och annan från de övriga partierna som i varje fall tidigare i riksdagen med emfas har hävdat att dessa medel varit för små. Sigge Godin gick i taket så att säga därför att han inte fick svar på ett antal enskilda frågor och hävdade att turbulensen i glesbygdsdelegationen var ett argument för att den socialdemokratiska politiken skulle vara fullkomligt ur led. Det påstås i den här diskussionen, bl.a. av Inger Schörling, att man inte kan svara på remissen på den regionalpolitiska kommitténs betänkande, därför att remisstiden är för kort. Jag har varit i kontakt med flera stora och små remissinstanser och frågat om det finns skäl att förlänga remisstiden. Jag har då också redovisat de konsekvenser för beslutsfattandet och ställningstagandet som den förlängda remisstiden skulle innebära. Jag har fått till svar att det är bättre att ha en koncentrerad remisstid, därför att remissinstanserna ändå har känt till saken mycket tidigare och inte uppfattat det som särskilt besvärligt att gå igenom regionalpolitiska kommitténs betänkande. Remissinstanserna vill hellre ha ett beslut i riksdagen i så god tid som möjligt. Det är därför vi håller på den tidsplan som nu föreligger. Samtidigt som man kritiserar oss för att vi inte ger tillräckligt med tid, Inger Schörling och Sigge Godin, avkrävs vi redan i dag svar på helhet, svar på delar av frågor, enskilda sektorspolitiska frågor och dessutom svar på en hel del detaljer. Hur skulle det då ha varit om vi genom en förlängning av remisstiden förskjutit det regionalpolitiska ställningstagandet, kanske till nästa höst? Jag tycker att det är bra att vi får den här debatten. Jag skall svara på de frågor som ställts, helhetsfrågor, sektorsfrågor och på en hel del mycket detaljerade frågor. Det skall jag göra när jag skriver den regionalpolitiska propositionen. I den skall jag redovisa riktlinjer i fråga om den politik som jag står för. Jag skall redovisa förslag till lösningar på rent organisatoriska frågor. Jag kommer också att återkomma när det gäller de finansiella ramar som jag och regeringen bedömer finns för att bedriva regionalpolitik under de kommande åren. Låt mig ändå få upprepa när det gäller den oerhört mörka bild som flera utmålar och som står i skarp kontrast till det jag ser och diskuterar att befolkningstalet ökar, arbetslösheten sjunker och sysselsättningen ökar. Det råder fortfarande en obalans, men ändå är denna obalans mindre i dag än tidigare. Självfallet beror detta på att det råder god konjunktur. Jag menar ändå att denna konjunktur är något som vi har dragit nytta av, och den skall vi fortsätta att dra nytta av. I dag finns det ute i de olika länen en lång rad beslut som fattats och som har mycket god och omfattande betydelse. Min taletid är slut. Där ser man vad tiden går! Jag skall be att få återkomma med fler argument i mitt nästa inlägg.

Herr talman! Käre Bildt! Jag uttryckte bara min stora glädje över att moderata samlingspartiets partiledare ville vara med i denna debatt. Jag månar om borgerligt samarbete. Därför gjorde det mig illa att upptäcka vilka som hade hjälpt socialdemokratin att få igenom alla negativa förslag riktade emot landsbygd och landsort. Jag hade också Olof Johanssons uppdrag att tala i den här frågan, vilket jag sade till sekreteraren. Men jag har lärt mig att jag inte hör hemma på den där höga nivån. Till fru Thalén vill jag säga att jag mycket noga har tagit del av det yttrande folkrörelserådet ”Hela Sverige ska leva” har lagt in när det gäller den regionalpolitiska utredningen. Jag noterar att det nästan inte på någon punkt följer majoriteten, dvs socialdemokraterna i utredningen. Det blir intressant att se hur det går. Jag hoppas att fru Thalén lyssnar på folket mer än på de nära partivännerna som hon träffar dagligen. Bakom detta yttrande står i stort sett sett alla folkrörelser i Sverige, utom LO och moderata folkrörelser. Därför tycker jag det är rätt viktigt, när man har fått en sådan uppslutning, att detta beaktas på rätt sätt. Jag månar också om fru Thalén. Jag vet att det här samordningsansvaret är besvärligt, för såvitt jag förstår fungerar inte den här statssekreterargruppen. Och var var fru Thalén när man fixade ihop finansieringen av skattereformen, som så kraftigt har udden riktad mot landsbygd, lägre inkomsttagare och i stor utsträckning kvinnor? Där hade det också behövts ett samordningsansvar. Som sagt, jag vill inte att fru Thalén skall gå till historien som den som släckte lyset i stora landsbygdsområden. Ta och prata med centern litet grand, och prata med folkrörelserna, så slipper fru Thalén få detta sagt om sig, att det var hon som släckte lyset!

Herr talman! Jag vet inte om det överensstämmer med riksdagspraxis, men jag får väl följa föregående talares exempel och säga: Käre Hörnlund! Det där med nivån, käre Hörnlund — jag vet att du strävar uppåt. Det har jag ingenting emot. Lycka till! Det skall säkert gå vägen. Men viktigare än detta är väl trots allt att diskutera sakfrågorna i regionalpolitiken, i landsbygdsutvecklingen och i glesbygdsutvecklingen. Jag tycker dagens debatt för mycket har blivit en debatt om handläggningsordningar, statssekreterargrupper och remisstider. Det tror jag att man i Lannavaara och Gräsmark — för att ta två exempel på bygder som verkligen lyfts genom enskilda initiativ — upplever som en riksdagsdebatt i Stockholm, utan större relevans. Två frågor är viktiga, där vi borde kunna göra litet mera. Den ena är de kommunala skatterna. De är besvärande höga ute i stora delar av landsbygden och glesbygden. Och vad värre är: de verkar nu vara på väg upp. Utan att gå alltför mycket in på de politiska konstellationer som ibland driver upp dessa skatter — käre Hörnlund och kära fru arbetsmarknadsminister — borde vi kunna enas om att dessa måste pressas ned. Skulle vi inte kunna lägga ett tak och sätta stopp för kommunalskatteökningarna? Det skulle betyda mycket för att ta bort den oro som i dag finns ute i många bygder för de effekter som detta annars kommer att få. Och så vägarna, kommunikationerna och förbindelserna. Jag tillhör dem som är genuina optimister angående glesbygdens framtid. Det hänger mycket samman med utvecklingen av kommunikationer, både telekommunikationer och vägar, och vad detta kan komma att innebära för framtiden. Men det kräver ju att vi har vägar som är bra. För inte så länge sedan var jag ute och tittade på vägnätet i bl.a. västra och norra Värmland och uppe i Norrbotten. Det är inte bra, och det blir allt sämre. Skall man åka längs Tornedalen, finns det ett råd: Åk på den finska sidan, för där är vägen bättre! Vi har sämre vägar på den svenska sidan. Åk till Värmland och titta på hur vägnätet där i vissa hänseenden håller på att försämras! Då spelar det ingen roll vilka byråkratier man bygger upp och vilka bidrag man fattar beslut om, för då kommer glesbygden inte att kunna utvecklas i alla fall. Vi föreslog en miljard extra till vägar. Det fick vi nej på. Nu drabbas glesbygden dessutom av effekterna av 1:50 kr. i höjd bensinskatt. Det finns inga bidrag som kan kompensera den negativa effekten på glesbygdsutvecklingen av en så dramatisk höjning av skatten på resor, skatten på förbindelser och skatten på kommunikationer.

Herr talman! Jag rör mig ju inte på samma höjder som Carl Bildt, så jag skall be att få komma ner. Herr talman! Det är viktigt att vi satsar på landsbygden och på de människor som finns där. Ingela Thalén säger att de tycker att remisstiden var tillräckligt lång, men till mig säger de att det är fruktansvärt orimligt med en så kort remisstid — vi hinner ju inte klara det här! Ord står mot ord. När jag ställer min fråga här, tycker jag att jag rimligen kunde få något svar. Men Ingela Thalén säger: Nej, varför skulle jag svara? Jag skall läsa remisserna först. Jag trodde att den socialdemokratiska regeringen hade någon liten åsikt om hur landsbygden skall utformas och vilka insatser vi skall göra, som kunde kombineras med remissvaren och det som vi har jobbat med i REK 87. Men tydligtvis har ni ingen uppfattning. Ni får väl leva utan det några månader då, tills ni har läst på! Det är viktigt att vi satsar på landsbygden. Jag har pekat på några frågor, t.ex. utbildningsfrågorna. Det måste vara enkla, rationella lösningar. Man måste dra nytta av de utbildningsformer som finns. Man måste satsa på utveckling, och det gäller då också utveckling i fråga om kvinnoföretagande och småföretagande. Jag kan inte acceptera att Ingela Thalén inte är beredd att diskutera åtminstone kvinnornas situation på landsbygden och varför de skall diskrimineras och tvingas betala högre socialavgifter än männen. Hur blir det med kommunikationerna? Ställer socialdemokraterna upp på att satsa rejält på järnvägen, på nya, mångdubblade investeringar? Det svaret får vi inte heller här. När det gäller jordbruket, vill ni hjälpa till med ett generellt arealstöd, eller vill ni inte? Ungdomarna ”lyfter” från jordbruket nu. De säger: Vi vågar inte ta ansvar för den ekonomi som finns i dagens jordbruk. Lantbruksskolorna står tomma — osv. Då säger Ingela Thalén: Det går bra för det svenska jordbruket! Jag förstår att samordningen är svår, och jag skall inte kritisera arbetsmarknadsministern för att hon inte har klarat det. Det är statssekreterargruppen som inte har fungerat. Herr talman! Låt mig som avslutning säga följande. Carl Bildt diskuterar skatter. Moderaterna har tillsammans med folkpartiet år ut och år in hävdat att vi måste få ett annat skattesystem. Jag tolkar Carl Bildt på det sättet, att han menar: Låt oss för allt i världen behålla det skattesystem vi har, för det är så bra! Men vad blir det då för resultat för glesbygden? Jo, att storföretagen har lägre skattetryck än småföretagen och att det inte lönar sig att arbeta och spara utan i stället att låna. Den skattepolitiken fungerar inte om man bor i glesbygden, därför att där finns inga höginkomsttagare. Där finns människor som tjänar mycket litet, men försöker att livnära sig på det.

Herr talman! Först till Carl Bildt, om skatterna. Om alla svenskar betalade sin skatt skulle vi kunna sänka skattetrycket. Men miljarder rinner ju bort i form av skattefusk och skatteflykt, och det är inte landsbygdens låginkomsttagare som står för den skatteflykten! Till Ingela Thalén vill jag säga att samordningsproblemen inte bara handlar om att det kan vara svårt att samordna. Det viktiga är ju vad man skall samordna. Det är där bristerna finns, Ingela Thalén. Man kan inte möta framtiden genom att titta i backspegeln. Det räcker inte med att vi har högkonjunktur. Den varar inte för evigt, och vi måste planera för framtiden. Som de andra deltagarna i den här debatten har jag ställt frågor som jag inte fått svar på. Det är inte enskildheter och detaljer. Det är stora och viktiga frågor jag har ställt om kvinnorna och regionalpolitiska satsningar, om satsningar på infrastrukturen, om en analys av den sammantagna effekten av olika utredningar. Kan vi få ett enda svar? Blir det någon sådan analys innan vi skall fatta beslut i vår? Visst skall man ha respekt för remissinstanser, men man kan ju inte gömma sig bakom dem och låta bli att svara på de frågor som ställs. Nog måste väl regeringen ha några egna idéer och visioner om landsbygdens utveckling. När får vi höra arbetsmarknadsministern tala om vad regeringen vill mer än i allmänna svepande formuleringar? Sedan vill jag bara kort beröra siffrorna för befolkningen i länen. Vart flyttar människorna? Glesbygd är ju inte ett enhetligt begrepp. I Västerbotten finns Sveriges två minsta kommuner. Har arbetsmarknadsministern klart för sig hur läget är i de sämst ställda kommunerna i landet? Det måste ändå vara riktmärket för vilka insatser som krävs, om man vill göra allvar av det man pratar om rättvisa och likvärdighet i levnadsvillkor. Det är bra med en sådan här debatt, det tycker jag, men vad är det för mening med att ha en debatt om vi inte får några svar på frågorna från regeringen?

Herr talman! Ingela Thalén kan inte svara på några frågor som vi från oppositionen har ställt här i dag, utan hon måste vänta tills betänkandet är klart. Det kan man nästan tolka som om regeringen inte har någon landsbygdsoch glesbygdspolitik nu utan måste vänta för att skaffa sig en sådan. Men det måste väl ändå finnas riktlinjer att redovisa, och om oppositionen klarar av att tala om vad man vill i framtiden för landsbygd och glesbygd, måste väl regeringens representant kunna göra det. Skall jag uppfatta Carl Bildt som om moderaterna vill satsa på utvecklingsfonder, så är jag och många med mig glatt överraskade. Kan ni rent av tänka er ännu effektivare sätt att stärka den lokala företagsamheten genom att medverka till att löntagarfonderna avskaffas och medlen som de har förs över till närfonder? Och vad säger folkpartiet och centern om ett sådant förslag? Kommunala näringslivsfonder, som vi kallar närfonder, vill vi inrätta i samtliga kommuner. De skall stimulera ett lokalt, småskaligt och miljövänligt näringsliv och genom rådgivning, genom att hjälpa till att skaffa riskvilligt kapital och genom lågräntelån underlätta uppbyggnaden av ett lokalt förankrat näringsliv. Närfonderna skall också med rådgivning och ekonomiskt stöd hjälpa anställda att ta över ägandet av företag som de arbetar i när företag säljs. Närfonderna skall finansieras med pengar som överförs från dagens löntagarfonder och i fortsättningen med den s.k. övervinstbeskattningen av företag. Det vore väl bra om vi kunde komma överens om det. Innan den här debatten är slut, skulle jag vilja säga något om att landsbygden i den regionalpolitiska debatten beskrivs som olönsam. Det talas om olönsamma områden som behöver stödjas för att de skall överleva. Låt oss komma bort från denna misstolkning, om vi nu till äventyrs gör den. Enligt miljöpartiet de grönas syn är det landsbygden som står för den produktion som hela Sverige lever av — livsmedel, skog och vattenkraft. Städerna har ständigt subventionerats med rikliga bidrag till byggnader, infrastruktur, bostäder, industrianläggningar osv. De regionalpolitiska landsbygdssatsningarna är i det sammanhanget mycket, mycket små. På kostnadssidan belastar städerna dessutom glesbygden med växande avfallshantering och ökade sociala kostnader.